Fru talman! Anders Nilsson tog upp Miljöpartiets reservation till förmån för ett permanent nationellt uppdrag för Norrlands Musik och dansteater och kallade den oförståndig. Jag vill då påminna ledamoten om att Norrlands Musik och dansteater naturligtvis vädjar om ett sådant uppdrag, och har gjort det under många år. Anders Nilsson talar om flexibilitet i de nationella temporära uppdrag som nu föreslås. Det kan kanske bli så att flexibilitet jämställs med snuttifiering och kortsiktighet. Vi i Miljöpartiet menar att också den övre delen av Sverige, Norrland, behöver en fast institution som kan gynna hela den övre regionen. Det skall vara en institution som i lugn och ro kan arbeta med att fördjupa sin konstnärliga kvalitet och förfina sin teater, och inte hela tiden skall behöva ägna sin tid åt att söka olika bidrag.

Fru talman! Verksamheten finns på papper, och likaså vädjan om ett nationellt uppdrag. Det är flera papper i ett häfte, som jag fick i min hand för två år sedan när jag kom in som ledamot i riksdagen och kulturutskottet. Vi i Miljöpartiet menar att det är viktigt att Norrlands Musik och dansteater får en förvissning om att vi här i riksdagen stöder en kontinuerlig verksamhet i den övre delen av landet. Precis som Kulturutredningen skriver, berömmer Miljöpartiet det talangfulla samarbetet mellan olika konstformer som teatern har visat i utvecklingsarbetet. Nu behöver den en kontinuerlig trygghet.
Fru talman! Jag förstår nog att syftet är gott med reservationen, Ewa Larsson. Men detta är en verksamhet som bara finns på papper i dag, och om vilken man inte har några erfarenheter vare sig om den konstnärliga kvaliteten eller om något annat. Dessutom gäller det att på ett stort geografiskt område sy ihop detta organisatoriskt, personellt och på andra sätt. Nu vill Miljöpartiet, i samband med uppbyggnaden, ge en sådan verksamhet ett uppdrag som berör hela nationen. Jag skulle inte vilja vara vare sig kommunalt eller landstingskommunalt verksam på kulturområdet i dessa län eller verksam i dessa institutioner och få denna ryggsäck på ryggen. Det kan vara rimligt att återkomma med detta när verksamheten är uppbyggd och har fått sina fasta former och vi kan se att det hela är förståndigt. Dessutom ligger det en stor underlighet i att ge ett nationellt uppdrag till en verksamhet som är så utpräglat regionalt inriktad som Norrlands Musik och dansteater.
Fru talman! Anfall är bästa försvar, verkar Anders Nilsson tycka. Men det kanske inte är så säkert. Han påstår att jag har sagt vissa saker. Jag skall återge vad jag sade, så att det kommer med exakt från mitt manus: I likhet med en enig teaterutredning - och där satt Anders Nilsson med - anser vi också att erfarenheterna från Skådebaneverksamheten är sådana att dess verksamhet kan upphöra och att motsvarande ansvar skall tillföras arrangörer via Riksteateranslaget. Vi tror att sådana åtgärder kommer att leda till förnyat engagemang hos föreningarna, ett bättre penningutnyttjande och en förnyelse av den regionala teatern, där bl.a. kanske de fria grupperna kan komma bättre till sin rätt. Skådebanan är en folkrörelse. Kan den fortsätta bedriva sin verksamhet utan skattepengar är det naturligtvis fritt fram. Då behöver den inte heller det stödet. Men Anders Nilsson och jag vet att flera skådebanor har lagts ned eller gått i konkurs trots statliga och lokala anslag. Vi moderater vill att folket skall få teaterupplevelser för pengarna.
Fru talman! Jag tror att det var i inledningen av denna sekvens i Lennart Fridéns anförande som han sade att Moderaterna föreslog att Skådebaneverksamheten skall upphöra. När vi ser protokollet så småningom kan vi konstatera om jag hört fel. Det finns en poäng till i det här. Utgångspunkten för Teaterutredningen var att man ville ha en ökad publikverksamhet. För att åstadkomma det föreslogs att statsanslaget till Skådebanan skulle överföras till Riksteaterns publikverksamhet. Så långt är jag överens med Lennart Fridén. Men sedan dess har en hel del hänt, och ett samarbete har inletts mellan Skådebaneverksamheten och Riksteatern på många områden. Då blir det mindre intressant var exakt pengarna ligger. Vi lever alltså inte i dag i samma tid som vi levde i för tre år sedan, när utredningen lade fram sitt betänkande. Förhållandena har förändrats. Jag tror att det mest fruktbara för att få ett ökat arrangörsarbete är ett samarbete mellan Skådebaneverksamheten, Riksteaterns teaterföreningar och andra slag av kultur och publikföreningar som finns inom olika områden.
Fru talman! Jag tror att jag och Anders Nilsson är överens om att vi vill ha ut så mycket som möjligt av teaterupplevelser ur detta. Det stämmer att det har hänt ett och annat sedan vi satt i utredningen för tre år sedan - bl.a. är ytterligare någon Skådebana nedlagd. Det är inte så här man skall hantera det hela. Vi moderater har talat om, och jag sade i meningen innan - och nu skall jag krypa en bit längre upp i mitt manus - att för att öka publikarbetet anser vi också att en del av medlen för teaterproduktion hos Riksteatern bör föras över till teaterföreningar. Vi vill alltså ha ett rejält och bra publikarbete. Det finns inte i dag. Jag kan bara konstatera att det inte är så förfärligt stor skillnad mellan våra uppfattningar. Vi moderater tycker bara att en massa onödig administration och olika föreningar i detta sammanhang inte är behövligt. Vi vill kunna använda pengarna bättre - till mer teater. Det hoppas jag att Anders Nilsson också vill.
Fru talman! När den språkkunnige mannen Lennart Fridén använder uttrycket onödiga föreningar reagerar jag litet grand. Det måste vara ett övervägt uttryck, eftersom herr Fridén lägger stor vikt vid språket. Jag menar att det som verkligen behövs för publikarbetet inom teaterområdet och inom kulturlivet i stort är frivilliga människor som arbetar i föreningar för att stärka publikintresset och för att lyfta ut kulturens olika yttringar till människor. Jag tycker att uttrycket onödiga föreningar inte hör hemma i sammanhanget.

Fru talman! Jag tror inte att det är några större skillnader mellan Marianne Andersson och mig eller mellan Centerpartiet och Socialdemokraterna när det gäller synen på den här frågan. Vi kan vara överens om att bollen ligger hos samerna. De måste bestämma sig. Jag är ganska övertygad om att de har den klokskap och insikt när de tar del av den här debatten att de inser att de för egen del måste komma fram till ett ställningstagande om hur de vill ha det inför samtalen med regeringen.

Fru talman! Carl-Johan Wilson beskrev på ett utmärkt sätt den situation som nationalscenerna befinner sig i. Det finns inga motsättningar mellan kulturlivet i stort i landet och det nationalscenerna sysslar med, tvärtom. Nationalscenerna är när de fungerar som bäst, och det gör de väldigt ofta, motorer för kulturlivet i hela landet, och inte bara för teaterlivet. Det finns ett mycket väl utvecklat samarbete och utbyte mellan t.ex. länsteatrarna och nationalscenerna som befruktar både nationalscenerna och länsteatrarna. Nationalscenerna skall fortsätta att vara nationella angelägenheter. Även i denna fråga finns det en samstämmighet mellan kulturpropositionen och kulturutskottets betänkande, och det är jag mycket glad över. Det Dramaten och Operan behöver i de akuta besvärligheter som de befinner sig i just nu är en uppställning. De vill veta att de har regeringen och riksdagen, ytterst sina uppdragsgivare, bakom sig och att vi ser det fantastiska jobb de gör. Jag tror att de efter den här debatten bör känna att det faktiskt också är så. Sedan skall vi göra vad vi kan för att hjälpa dem i de akuta besvärligheter där de befinner sig. Det fattas beslut i dag som kommer att hjälpa dem. Det handlar bl.a. om för Dramatens del att man får placera ett gammalt lån i Riksgälden, och vi har från regeringens sida gått in med extramedel. Vi har också valt att i regleringsbrevet för 1997 till kulturhuvudstadsåret öronmärka ett visst belopp för just nationalscenernas egna produktioner. Det kommer kanske ändå att bli ett ganska kärvt år för nationalscenerna under 1997. Jag ser mycket goda utsikter för att besvärligheterna skall vara nästan ur världen redan under kulturhuvudstadsåret 1998.

Sedan kan man naturligtvis ställa krav på nationalscenerna att fler upplever dem som en nationell angelägenhet. Det är ett långsiktigt arbete. Men inte heller där finns några motsättningar.

När det gäller den samiska teatern tycker jag precis som Marianne Andersson och Anders Nilsson. Det är självklart att Storsamhället, som vi säger i Norrbotten, inte skall komma och trycka på samerna lösningar där de inte själva har fått vara med från grunden. Frågan om var en sådan nationalscen, eller en sådan scen över huvud taget, skall placeras är inte löst, och vi vet att språkfrågan inte är enkel. Det växer nu fram en massa spännande idéer som så småningom också kommer att börja realiseras på olika orter i Norrbotten, i Västerbotten och i Jämtland som handlar om att skapa samiska kulturcentrum av olika slag. Låt oss se vad det bär med sig. Samtidigt måste självfallit också Sametinget ta det uppdrag som vi från regeringens sida har gett det på fullt allvar. Vi kommer att noga följa frågan för att det så småningom när finansieringen dessutom kan lösas på ett rimligt sätt bör finnas en samisk scen i Sverige, gärna i samarbete med andra nordiska länder. Det tycker jag inte att man kan säga att det finns några tvivel om vare sig här i riksdagen eller i regeringen. Jag vill också mycket kort säga något om den kommunala musikskolan. I mitt inledningsanförande talade jag om ett slags kulturpolitikens infrastruktur. Den kommunala musikskolan hör definitivt dit. Nu är det inte kulturministern som har ansvaret för den kommunala musikskolan, utan det är skolministern. Hon befinner sig i den situationen att den ordinarie skolverksamheten är lagreglerad. Den kommunala musikskolan är icke lagreglerad. Vi vet att det finns kommuner som är beredda att slå knut på sig själva för att värna den del av skolan, dvs. den kommunala musikskolan, som icke är lagreglerad. Samtidigt vet vi att på en del ställen reduceras verksamheten kraftigt medan man på andra ställen går in med höga avgifter som gör att det inte blir tillgängligt för samma barn och ungdomar som tidigare. Det är en olycka. Vi har inte haft medel att nu gå in och stötta den kommunala musikskolan. Men den kommunala musikskolan kommer att finnas med i den nationella utvecklingsplan för skolan som skolministern har huvudansvaret för och arbetar med just nu. Jag vill avsluta med att säga ytterligare någonting positivt bland det myckna positiva som ändå sagts under denna debatt. Kulturhuvudstadsåret 1998 handlar inte bara om Stockholm, även om det säkert kommer att finnas en tyngdpunkt här. Det handlar om hela landet, och det kommer att finnas medel även för detta. Det handlar egentligen om ett sätt att få mer resurser till kulturen, både mänskliga och ekonomiska resurser, och ett lyft för kulturen som vi sedan på något sätt lyckas permanenta. Det är baktanken. Det handlar ju om det som vi har pratat om här på litet olika sätt, nämligen om att kultur kan vara väldigt vanebildande. Vi skall syssla med det under 1998, var och en på sitt håll. Så många människor som möjligt skall tycka att kulturen är så kolossalt viktig att man inte klarar sig utan den, utan är beredd att satsa ännu mer - privat, över skattsedeln eller på andra sätt - för kulturens skull. Jag tycker att det kommer att bli mycket spännande, och jag ser fram emot detta år. Jag tackar också Carl-Johan Wilson för att han kallade kulturutskottets betänkande för ett nationalbetänkande. Därmed dementerade han den hårda självkritik som utskottet ger i något av de inledande avsnitten. Man säger där att man tycker att man har haft för kort tid på sig för att göra ett bra jobb. Jag tycker att betänkandet är ett nationalbetänkande och att det är alldeles utmärkt. Jag vill tacka den breda majoritet av ledamöter i kulturutskottet som är intresserad av dialog, av att vara konstruktiv. Jag vill i allra högsta grad tacka kulturutskottets kansli som har gjort ett fantastiskt jobb. Jag vill självfallet också tacka presidiet här, Jag avslutar, eftersom jag tyvärr måste ge mig i väg, med att önska er alla en god jul. Jag skall också påminna er om ännu ett citat utöver de många citat som har förekommit här i dag: "Kulturen är den plats där vi tänker över våra liv." Jag önskar att ni under dessa fria veckor får tillfälle att tänka över era liv, vadan och varthän. Jag önskar också att ni kan slå er lösa och leva fullt ut som kulturella varelser innan vi återvänder till nationalbetänkanden, liksom till andra, mindre perfekta betänkanden, som skall behandlas i denna riksdag.

Fru talman! Jag skall börja med att önska även kulturministern en god jul. Jag hoppas att kulturministern inte är förgiftad, utan befruktad av kultur, så som jag själv är. Jag hoppas också att ministern får en god lunch. Vi andra kommer varken att få lunch eller middag, men det är bra att några får det. När det gäller de nationella scenerna tycker jag att det låter hoppfullt när ministern beskriver de insatser som är på gång. Men jag vill ställa en fråga till kulturministern. Delar kulturministern synpunkterna i betänkandet om att kostymen måste minskas? Jag vill också berätta att jag såg den nya dansuppsättningen på Operan i Stockholm. Det är fyra olika koreografer som gör fyra olika uppsättningar. Man dansade utan orkester; musiken var inspelad. Det kändes inte bra. Därför undrar jag: Kan vi få en fullständig musikutredning? Vad avser den samiska teatern är det inte tillräckligt för Miljöpartiet med uttryck som Låt oss se. Gör som i Norge och ge samerna en fast teaterscen! Det har de önskat sig i så många år.
Fru talman! Den akuta krisen för nationalscenerna handlar just nu om att man har kostnader som man inte klarar med de anslag som riksdagen beviljar. I så måtto kan kostymen sägas vara för stor. Det behöver inte handla om att man skall pressa personalkostnader. Det kan vara andra kostnader som man möjligen kan påverka. Framför allt handlar det om att man med hjälp av de beslut vi fattar här försöker ha en sådan framförhållning att man klarar att bedriva ett slags vardagsrationalisering enligt den schablonuppräkning som man får för att täcka ökade kostnader när man sysslar med helstatligt finansierad verksamhet. Samtidigt vill man inom konstnärlig verksamhet hela tiden nå nya toppar. I grunden finns det ständigt en konflikt mellan de resurser och de ambitioner man har. Jag skulle gärna rekommendera ledamöterna att läsa det senaste numret av Dramatens tidning, Dramat, om de inte redan har gjort det. Där finns det en redogörelse för de senaste 75-80 årens ekonomiska kriser som då och då har uppstått på Dramaten. Det är säkert inte sista gången; konstnärlig verksamhet är sådan och skall vara sådan. Samtidigt har vi ju ansvar för skattebetalarnas pengar, och ibland tvingas vi uppträda på det sätt som vi har gjort under den allra senaste tiden.
Fru talman! Vad gäller just Dramatiska Teatern säger man där att om man kan få en lönekompensation på 3,7 miljoner kronor så klarar man den kostym man har. Det kan väl inte vara så att ministern tycker att man på de nationella institutionerna aldrig skall kunna höja lönerna för sina kulturarbetare? På Dramatiska Teatern ligger snittlönen mellan 12 000 kr och 17 000 kr. Det kan ju inte vara rimligt att den skall fortsätta att ligga på den nivån i all evinnerlighet. Om teaterledningen vill höja en lön måste man samtidigt sparka någon. Jag vill återigen påminna om att vi ledamöter kan få 2 000 kr mer i månaden utan att en tredjedel av riksdagens ledamöter måste få sparken.
Fru talman! Jag måste understryka att Dramaten är ett självständigt bolag. Frågan om vilken typ av besparingsåtgärder man väljer att sätta in - besparingar på personal, produktion, scenografi eller vad man nu väljer - är något som man självständigt fattar beslut om. Det skall och får icke en minister blanda sig i. Följaktligen har jag heller inte varit inblandad i den typ av avvägningar som under den senaste tiden har gjorts inom styrelse och ledning för Dramaten. Men, som sagt var, jag tror att jag har gjort en mycket tydlig deklaration vad gäller Dramaten och Operan. De är nationella angelägheter. De är nationalscener. Vi skall kunna fortsätta att vara stolta över dem, både hemma och utomlands!
Fru talman! Jag skall försöka hålla mig kort eftersom jag förstår att kulturministern är tvingad att åka snart. De kommunala musikskolorna och kulturskolorna är väldigt viktiga för kulturlivet i vårt land. Jag delar verkligen kulturministerns uppfattning om att biblioteken bildar en infrastruktur i landet. Jag är av den uppfattningen att även kulturskolor borde bilda ett nät av infrastruktur för kulturen i landet. Av den anledningen vill jag fråga: Finns det några tankar inom Kultur och Utbildningsdepartementen om att stifta en lag liknande den som vi nu kommer att besluta om på bibilioteksområdet? Jag tycker att det vore utomordentligt om ett sådant förslag skulle komma till riksdagen. Jag önskar givetvis också att även ministern skall få leva livet under julledigheten!
Fru talman! Ett mycket kort svar till Charlotta L Bjälkebring: Nej, det finns inte några planer på att lägga fram förslag om en lag av det slaget. Jag tror att de svårigheter som vi har haft i förhållandet till kommunerna med att övertyga dem om bilbiotekslagen skulle bli vida större i fråga om ytterligare en lagstiftning på detta område. Den kommunala självbestämmanderätten är inte någonting som en majoritet vill ge sig på. Därför finns det inte heller någon planering för en sådan lagstiftning.
Fru talman! Jag skulle då inte ha något emot att ge mig på en sådan lagstiftning om vi kunde bilda majoritet för det. En infrastruktur på musik och kulturområdet - i likhet med telekommunikation, vägar osv. - borde man i samråd med Kommunförbundet och kommunerna kunna komma överens om. Vi måste starta en process. I och med det här replikskiftet i kammaren i dag tror jag ändå att vi har startat den processen.
Fru talman! Det är kanske att dra en alltför optimistisk slutsats. Jag har inget principiellt emot att tänka i de banorna, men jag ser inga utsikter till att vi skulle kunna realisera något sådant inom rimlig tid.
Jag vill informera kammarens ärade ledamöter om att vi har kvar drygt 40 talare med i allmänhet åtta minuter eller mera i taletid. Med sedvanligt tillägg för repliker betyder det åtta nio timmars ytterligare debatt innan besluten fattas i kväll. Jag hoppas att vi gemensamt skall kunna medverka till att vi genomför debatten, utan att visa missaktning mot någon del, på ett sådant sätt att vi kan votera i rimlig tid.

Fru talman! Jag fattade vinken, även om den var fin. Jag skall försöka koncentrera mig. I kulturutskottets betänkande föreslås att Göteborgs Symfoniker skall få kalla sig nationalorkester. Då kan man fundera över vilka skäl som ligger bakom det. Då läser jag från betänkandet att det finns ett antal motionärer som säger att: "En sådan beteckning skulle enligt motionerna få stor betydelse för orkestern i t.ex. internationella sammanhang och i förhållande till dem som stödjer den." Detta är skälen. Sedan analyserar utskottet detta och säger att de "finner att goda skäl har framförts i motionerna för att Göteborgs Symfoniker skall ha rätt att använda beteckningen nationalorkester". Detta är det hela. Det är i högsta grad anmärkningsvärt, eftersom det mig veterligen är första gången som en orkester föreslås att bli nationalorkester. Det finns inget resonemang om vad epitetet nationalorkester innebär och hur det kommer att uppfattas internationellt och av dem som stöder orkestern, dvs. sponsorerna. Det finns ingenting om vilka krav man skall ställa på en nationalorkester och ingenting om varför just Göteborgs Symfoniker skall utses till nationalorkester. Eftersom jag själv är musikintresserad - jag sitter i styrelsen för Folkoperan, har abonnemang på Stockholms konserthus och har varit flerfaldiga gånger i Göteborg och lyssnat på Göteborgs Symfoniker - kan jag också här från talarstolen intyga att Göteborgs Symfoniker är en mycket bra orkester och håller en mycket hög klass. Men det gör ju också andra svenska orkestrar. Då frågar jag mig: Vad är en nationalorkester? Vi kan kanske snegla på ett annat område, nämligen teaterns, för att få litet vägledning. Vi har ju nationalscener som vi alldeles nyss har pratat om, nämligen Dramaten och Operan. Om dem står det också i det här betänkandet på s. 77: "De båda nationalscenerna bör vara de i Sverige ledande institutionerna inom sina konstområden, vara föredömen för andra scener, vårda och främja det nationella kulturarvet inom sina konstområden, nå en stor och bred publik, ha en bred repertoar" etc. Men om begreppet nationalorkester står det ingenting i kulturutskottets betänkande. De goda skäl som utskottet hänvisar till är att en beteckning som nationalorkester skulle "få stor betydelse för orkestern i t.ex. internationella sammanhang och i förhållande till dem som stödjer den". Vem vill inte få ett ökat internationellt anseende, och vem vill inte visa sponsorerna att man är uppskattad av riksdag och regering. Enbart för att visa hur svårt det kan bli att avgöra en fråga som den här i praktiken skall jag göra några jämförelser med en annan orkester, nämligen Radiosymfonikerna, som de facto innefattas i det avtal som finns mellan staten och Sveriges Radio. Sveriges Radios orkester har ett särskilt ansvar för den svenska musiken, och konsertrepertoaren innehåller också ca 15 % svensk musik. Det är ungefär dubbelt så mycket som andra symfoniorkestrar i landet har. Varje konsert har 150 000-220 000 lyssnare. Det är fler lyssnare än vad andra orkestrar har på ett år. Man når hela nationen in i minsta hörn, och man har ett stort inslag av beställda verk av svenska kompositörer. Under den senaste tioårsperioden har orkestern haft 53 uruppföranden, att jämföra med t.ex. Filharmonikerna i Stockholm som har haft 27 uruppföranden av svenska verk. I Göteborg har det varit 16. Jag tar upp detta för att belysa det hela något. Med dessa siffror har jag inte gjort någon som helst värdering av någon enskild orkester. Jag vill bara visa hur angeläget det är att tänka först och handla sedan och bestämma kriterierna för vad man menar med en nationalorkester. I dagens debatt hörde jag av utskottsledamoten Carl-Johan Wilson att med den här skrivningen skulle i princip varje orkester i landet kunna kalla sig för nationalorkester. Om jag uppfattade det rätt finns det all anledning för utskottet att ta sig en ny funderare. Sedan kan man åter behandla ärendet och återkomma till riksdagen med ett mer genomarbetat förslag. Jag hade ursprungligen tänkt yrka på återremiss av det här momentet. Men nu har jag fått lära mig, man lär sig ju så länge man lever, att det går inte. Då måste jag begära återremiss av hela utskottsbetänkandet, och det är inte min avsikt. Därför återstår det, fru talman, endast för mig att yrka avslag på kulturutskottets betänkande nr 1 mom. 60.

Fru talman! Jag skall vara mycket kort. Ett enhälligt utskott har ställt sig bakom det här betänkandet. Det är ett utskott där man kan finna representanter både för Stockholm och Göteborg, musikälskare och professionella musiker. Jag säger det med tanke på att det har varit en del diskussioner om ovidkommande faktorer som skulle ha påverkat, även om man ibland kan fundera över om det inte ligger något annat bakom reaktionerna. Jag tycker att detta är mycket väsen för litet ull. Det har inte varit några svårigheter i våra grannländer och andra länder att utse en nationalorkester. Det är mina enda kommentarer till detta. Jag utgår ifrån att det enhälliga betänkandet trots allt kommer att stödjas.

Värderade talman! Jag delar faktiskt Carl Erik Hedlunds uppfattning helt och hållet i detta ärende. Jag sade förut i mitt anförande att jag tycker att behandlingen av detta ärende är en plump i det protokoll som jag i övrigt har berömt. Jag ingår själv bland dem som har ansvar för formuleringarna. Men det är inte riksdagen som avgör det här ärendet. Det heter inte att man skall utse någon orkester till nationalorkester. Vi har bara sagt att man kan låta den här orkestern ha den beteckningen. Jag raljerade litet grand med detta när jag sade att vem som helst skulle kunna ha den beteckningen. Jag kunde tänka mig att den instrumentalensemble som jag leder hemma i Bodafors skulle kunna åka till Norra Sandsjö och säga att här kommer vår nationalensemble från Nu är det alltså inte riksdagen som avgör detta, utan det är regeringen som fattar dessa beslut. Jag tror att den här debatten som vi har haft här i dag ger sådan tankar till regeringen att vi inte behöver riskera att det här ärendet förs vidare. Jag har också funderat över hur man skulle göra med detta, om man skulle yrka avslag eller så. Men på något vis känner jag litet respekt för att jag har varit med och handlagt detta och har litet skuld i att det blev så här. Då tycker jag att vi får köra det här. Sedan får vi hoppas att ärendet i fortsättningen hanteras på ett sådant sätt att regeringen inte behöver skämmas, såsom jag skäms för min del i detta.
Fru talman! Jag delar Carl-Johan Wilsons uppfattning och hoppas att det kan komma något gott av den här debatten. Men jag yrkar fortfarande avslag.
Fru talman! Att vi ansåg att Göteborg skulle kunna få det här berodde kanske på att Göteborgs symfoniorkester är outstanding. Om Carl-Johan Wilsons orkester hade kommit till oss i utskottet och bett att få bli nationalorkester tror jag inte att vi hade sagt ja. Det hade vi aldrig drömt om, såvitt jag kan förstå. Det är litet skillnad. Jag tror inte att vem som helst skulle få bli det. Nu är ju detta inte vårt beslut, utan det går till regeringen. Eftersom det tycks vara ett mycket svårt beslut antar jag att regeringen antingen tycker som vi tyckte, att de är outstanding och att de har rätt att få detta, eller så sätter de sig ned och gör kriterier för hur en sådan orkester skall se ut. Då kommer det att visa att Göteborgs Symfonikerna skulle få epitetet nationalorkester, även om man gjorde aldrig så strama kriterier. Då tycker jag inte att vi har begått någon blunder. Jag tycker inte att Carl-Johan Wilson behöver skämmas. Jag tycker att de är fullt berättigade att kalla sig nationalorkester. Om det sedan är vi eller regeringen som beslutar det tycker jag är egalt.
Värderade talman! Nu gör Fanny Rizell precis det fel som jag anser att vi inte kan göra. Hon säger att Göteborgssymfonikerna är outstanding. Jag undrar vem av oss som har möjlighet att göra den bedömningen. Vi kan inte hitta några referenser för detta någonstans. Det är just den kompetensen vi saknar i riksdagen, och det var det som var misstaget. Jag tycker att det är ganska roligt att man någon gång i sådan här ärendehantering kan ha modet att säga att nu gjorde vi inte det här bra - och sedan låter vi ändå ärendet löpa.
Fru talman! Det är inte jag som har bedömt dem så, utan det är många andra. Dessutom säger Carl Erik Hedlund att vi inte har gett några skäl. I min motion har jag radat upp många skäl och även angivit kriterier som jag tycker en nationalorkester bör uppfylla. Nu är det inte jag som sätter dem, men jag har ju sett att Göteborgssymfonikerna uppfyller dem i väldigt stor utsträckning och har också fått det intygat av andra. Jag tycker alltså inte att det här är så galet som ni framhärdar med att hävda.
Fru talman! Jag är något förvånad över den upphissade stämning som råder när det gäller det här enkla förfarandet. Det här med nationalorkestrar är inte alls något ovanligt. Det finns i vår närhet i Frankrike, Holland och Spanien samt i USA. I Norden har Danmark en nationalorkester och Norge har t.o.m. två - en i Oslo och en i Bergen. Det är alltså inte något särskilt dramatiskt med det här. Det skulle dock förvåna mig - om nu riksdagen följer kulturutskottets förslag - om inte regeringen skulle följa riksdagens beslut i en sådan här fråga. Jag vill då något skämtsamt säga att på den här punkten är jag helt överens med Lennart Fridén - här skiftar sympatierna av och till! För att litet grand återgå till allvaret har ordet "nationell" tydligen olika betydelse för väldigt många människor. Vi använder det i många olika sammanhang. Vi talar om nationalscener, nationella uppdrag och nationalmuseum. Det finns motionsförslag om nationalinstrument och samisk nationalscen. Vi använder begreppet "nationellt intresse". Vi har en fråga om ett nätverksansvar som på något sätt är ett nationellt ansvar. Jag tycker att den här vokabulären bör kunna avdramatiseras en hel del. Naturligtvis yrkar jag här bifall till kulturutskottets förslag i det här betänkandet vad gäller det här avseendet.

Fru talman! I kulturutskottets betänkande behandlas den motion, Kr2, som vi socialdemokrater från Uppsala län har lagt fram. I den tar vi upp behovet av ett nationellt centrum för folkmusik i Sverige och vikten av stöd till ett sådant. I en tid av ständigt ökande internationalisering är det viktigt att medvetandegöra, säkra och vidareutveckla vårt svenska kulturarv. Instrumental folkmusik, sång och dans får inte gå förlorade för kommande generationer. Det allmänna intresset för folklig musik, dans och sång är tilltagande. Detta framgår bl.a. av att det sedan en tid tillbaka finns möjlighet till akademisk utbildning inom samtliga tre delområden, att musikgymnasierna tagit upp dessa ämnen samt att det på flera håll i landet finns årslånga folkhögskolekurser. Våra grannländer i Norden har sedan länge ett flertal sådana verksamhetscenter. I Norge finns fem och i Nyckelharpan, ett av vårt lands värdefullaste kulturobjekt, är förknippad med Norduppland. I Tobo, nyckelharpsspelmannen Eric Sahlströms hembygd, finns fortfarande en levande och högtstående kulturell tradition, både vad gäller att traktera och att tillverka instrument. Det är av stort nationellt intresse att bevara detta till kommande generationer. Sedan lång tid pågår ett arbete med att förverkliga idén om ett folkmusikinstitut i Tobo. En stiftelse kommer att bildas för detta ändamål. En interimsstyrelse finns med Jan Ling, professor i musikhistoria och rektor vid Göteborgs universitet, som ordförande. Institutet skall verka för att folklig musik, dans och sång återfår den kulturella samhörighet de hade hos våra äldre generationer. Det skall också utgöra ett geografiskt centrum för möte mellan amatörer och professionella och därmed verka som katalysator för kulturella strömningar. Institutets verksamhet skall vara rikstäckande och ha internationell anknytning. Det skall vara bas i Sverige för utveckling och tillverkning av nyckelharpor samt bedriva forskning och museal och dokumenterande verksamhet inom sitt kulturområde. Utskottet föreslår att riksdagen beslutar att avslå motionen. Något annat var väl inte att vänta, men jag är ändå nöjd med de skrivningar som finns i betänkandet. Utskottet understryker folkmusikens betydelse och har som jag uppfattar det förstått våra intentioner i motionen. Med dessa skrivningar i ryggen kommer det att bli lättare för de eldsjälar och frivilligarbetare som jobbar med detta projekt. De söker nu medel från olika håll för att kunna förverkliga det. Vissa medel har man redan fått. Bl.a. har Sparbanksstiftelsen Uppland beviljat ett driftsanslag om en kvarts miljon kronor per år under två års tid. Jag hyser liksom eldsjälarna goda förhoppningar om att deras arbete skall krönas med framgång. Fru talman! Jag är tills vidare nöjd med utskottets skrivningar och har inget annat yrkande.

Värderade talman! Regeringen har av kulturutskottets majoritet fått stöd för en utredning som skall analysera förhållandena på bokmarknaden och kulturtidskrifternas situation. En rad bok och litteraturutredningar har gjorts genom åren. De torde bara marginellt ha bidragit till bok och bokhandelsverksamhetens utveckling. Vad vi däremot vet är att bokmomsen - den högsta i världen - har en starkt negativ effekt på bokkonsumtion och på möjligheterna att bedriva en kvalitativ bokhandel. Folkpartiet har föreslagit att regeringen - i stället för att ytterligare utreda bokmarknaden - ser över skattebelastningen på kultursektorn. Det förslaget vann dock inte utskottets gillande. Värderade talman! Regeringen har fått stöd av Vänsterpartiet i förslaget om att införa en bibliotekslag som stadgar att det skall finnas minst ett folkbibliotek i varje kommun. Det är inte precis något revolutionerande förslag som bibliotekarier och andra bibliotekssupportrar har anledning att jubla över. Folkpartiet yrkar avslag på förslaget om bibliotekslag. Jag yrkar därför bifall till reservation nummer 22 till det här betänkandet. En bibliotekslag som endast anger en miniminivå för biblioteksverksamhet är onödig. Jag kan inte tänka mig att någon svensk kommun föreslår att dess bibliotek läggs ned totalt. Däremot kan en bibliotekslag med minimikrav få till följd att en kommun med flera bibliotek kan tänkas behålla enbart ett och spara pengar på att stänga de övriga. Allt med hänvisning till bibliotekslagen. Tyvärr är regeringens förslag till bibliotekslag inte helt lyckad i formuleringarna. Det anser även sådana som gillar den i princip. Lagtexten är helt enkelt inte tillräckligt genomarbetad och tydlig. Hur påverkar bibliotekslagen den lagstadgade kommunala självstyrelsen? Vad gäller t.ex. för landstingshögskolors bibliotek och för privata högskolors? Vissa ändringar har utskottets majoritet redan gjort i lagförslaget. Dessutom nödgas utskottet redan nu uppdra åt regeringen att göra en översyn av denna lag, som vi ännu inte ens har beslutat om! Det är inget gott betyg åt Kulturdepartementets lagkloka lagtextformulerare. Sedan Folkpartiet i kulturutskottet yrkat avslag på förslaget om bibliotekslag, har vi inte vidare markerat mot utredningsförslag på biblioteksområdet eller engagerat oss i utskottets försök att rätta till vad regeringen missat i lagtexten. Värderade talman! Jag ämnar i fortsättningen av dagens debatt ta kammarens tid i anspråk endast med extremt korta anföranden. Liksom jag gjorde i mitt första anförande i dag, hänvisar jag till Folkpartiets partimotion, Kr17, och till mitt särskilda yttrande, som också har nummer 17, i det här betänkandet.

Fru talman! Jag håller verkligen med Marita Ulvskog när hon säger att biblioteken bildar ett infrastrukturnät av kultur i vårt land. Vänsterpartiet vet, och har en vision om, att kulturen verkligen behöver en bibliotekslag. I framtiden behövs det kanske också en kulturlag.

Biblioteken är en central plats av kulturpolitisk betydelse. Biblioteken tillhandahåller inte bara litteratur, utan är också en knutpunkt i fråga om alla typer av kultur. De fungerar som ett allmänhetens offentliga rum. Vi tycker som sagt att en bibliotekslag är bra. Vi skall ha bra och kvalitetssäkrade bibliotek. Lagen träder i kraft den 1 januari 1997, och den syftar främst till att garantera avgiftsfria boklån och ett väl fungerande nätverk som binder samman de olika biblioteken med varandra. Länsbibliotek, lånecentraler, högskolebibliotek, forskningsbibliotek och andra av staten finansierade bibliotek skall avgiftsfritt ställa litteratur ur sina egna samlingar till folkbibliotekens förfogande. De skall också i övrigt samverka med folk och skolbiblioteken och bistå dem i deras strävan att erbjuda låntagarna en god biblioteksservice. I lagen slås också fast att varje kommun skall ha ett folkbibliotek. Likaså anges de mål för biblioteksverksamheten som jag tidigare läste upp. På två punkter vill utskottet att regeringen gör en översyn av lagen. Den första punkten gäller de privata högskolornas bibliotek. Utskottet anser att det finns skäl att även de skall innefattas i lagen. Den andra punkten gäller Vänsterpartiets motion om kvalitetssäkring av bibliotekslagen. Utskottet anser att en översyn gällande upprättande av planer för bibliotek bör ges regeringen till känna. Kritikerna hävdar trots detta att denna lag kommer att leda till försämrade möjligheter för bibliotek. Kommunerna kommer inte att satsa mer än vad lagen kräver, säger de. Ärligt talat förstår jag inte det resonemanget. Vad tror ni om kommunerna egentligen, Centern, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna? I dag finns det bibliotek i alla kommuner. I vissa kommuner finns det två eller flera, det beror på hur stora de är eller på om de har flera olika kommundelar. Vad är det som får er att tro att man skall lägga ned biblioteken bara för att vi får en lag? Dessutom anslår ju staten ytterligare medel till bokinköp för folkbiblioteken. Det handlar om 25 miljoner kronor. Jag förstår inte varför den här lagen skulle bli ett ingrepp i den kommunala självstyrelsen, som motståndarna uttrycker det. Fru talman! Arkiven har också genom de senaste årens informationstekniska utveckling givit nya möjligheter till rationaliseringar och besparingar. Internet har medfört obegränsade möjligheter för den här utvecklingen. Riksarkivet och Krigsarkivet är numera också sammanslagna. Av den anledningen anser Vänsterpartiet att arkivpolitiken inte skall ligga fast, som regeringen föreslår, utan i stället tycker vi att en utredning bör tillsättas där man ser över hur man bäst kan samverka mellan de sammanslagna arkiven, samt hur man på bästa sätt kan ta vara på den nya teknik som nu finns. Den snabba framväxten av datoriserade interaktiva arkiv, ger ju väldigt stora möjligheter att förändra arkivväsendet. Man kan få en sådan verksamhet att man inte längre behöver ta fram saker. Det sliter inte ut folk på samma sätt. Man kan via datorteknik i stället titta över skärmar. Man kan ockå få en tillgänglighet över hela landet. Av den anledningen krävs det heller inte att arkiv skall finnas på alla orter. Man kan göra på ett annorlunda sätt och ändå göra det tillgängligt över hela Sverige. Vi har en reservation i det ärendet, men jag tänker inte yrka bifall till den. Givetvis ställer jag mig dock bakom reservationen, reservation 46, som gäller översyn av arkivväsendet. En annan viktig arkivfunktion som vi har uppmärksammat i utskottet, är folkrörelsernas arkiv. I Sverige har vi i dag ett 70-tal folkrörelsearkiv. De förvarar och förvaltar föremål och skrifter som framför allt speglar folkets historia. Det handlar om olika protokoll, symboler, flaggor m.m. Man kan följa folkrörelsernas utveckling från 1800-talet fram till våra dagar. Både Vänsterpartiet och Centerpartiet hade en motion angående det här. Vi hade dock litet olika sätt att finansiera förslaget på. Vänsterpartiets förslag gick ut på att vi skulle överföra medel från Riksarkivet till folkrörelsearkiven. Det fick vi tyvärr inget gehör för, men jag hoppas att man i kommande budgetar kommer fram till detta. Fru talman! Kulturtidskrifterna är också väldigt eftersatta i dag. Det är på något sätt som om de politiska tidskrifterna buntas ihop med partiernas egna tidningar. Det verkar på något vis som om man därmed får ett lägre stöd än andra kulturtidskrifter. Därtill kommer också den bristande tidskriftsdistributionen på det här området. Det här är ett stort kulturpolitiskt problem. Det är också ett yttrandefrihetspolitiskt problem. Staten borde egentligen ge tidskriftsstöd i en sådan omfattning att även små kulturtidskrifter fullt ut skulle kunna få det. Distribution för kulturtidskrifter borde vara lika självklar som de statliga järnvägsnät som distribuerar folk på resa. Hälften av de tidsskrifter som söker stöd, får det. När det gäller fördelningen förefaller det som om man premierar litterära och kulturella tidsskrifter, medan de med politisk inriktning lever under ett ständigt nedläggningshot. Jag kan ta några exempel: Tidningen Expo får 30 000 kronor, tidningen Filmkonst Det är alltså en väldig obalans i tidskriftsstödet. Listan kan göras lång. Jag menar inte att de som får ett större bidrag inte behöver det, givetvis behöver de det. Men det är närmare sagt så att det finns för litet stöd till den här verksamheten. Nu har regeringen beslutat att tillsätta en litteraturutredning, som även har till uppdrag att titta på tidskrifternas situation. Det anser jag vara väldigt bra. Jag hoppas verkligen att det resulterar i konstruktiva och bra lösningar så att vi kan värna demokratin och yttrandefriheten.

Fru talman! Jag delar uppfattningen att våra kommunpolitiker sköter det här mestadels på ett bra sätt. Anledningen till att bibliotekslagen ändå har kommit är det viktiga infrastrukturnät som skall täcka hela landet. Men i många kommuner har man börjat att ta betalt för att låna ut böcker. Det har också i Danderyds kommun kommit upp förslag om att införa något slags kulturcheckar som man skall kunna låna böcker på. En lagstiftning förhindrar en sådan handel på bokens och bibliotekens område. Jag tycker att en bibliotekslag är precis lika självklar som all den infrastruktur som vi från riksdagens sida beslutar om.

Fru talman! Jag hoppas att kammarens ledamöter förstår att skulle vi ha det så att allting i offentlig regi skulle vara gratis, skulle jag givetvis vurma för det. Men det är litet skillnad ändå här. I och för sig har jag den ståndpunkten att även sjukvård, tandvård, skola osv. borde vara gratis. Vi skulle kunna öka skattetrycket mera för att på så vis garantera det lika för alla. Men nu är det inte så. För att garantera fria boklån ute i kommunerna är det här en lagstiftning som jag ställer mig bakom.

Fru talman! Jag och Miljöpartiet är glada över den bibliotekslag som vi har att besluta om senare i kammaren. Vi är stolta över det utskottsarbete som vi har gjort tillsammans, förtydliganden vad avser bibliotekslagen. Vi hoppas att regeringen återkommer i frågan. Bokpriserna har naturligtvis en avgörande betydelse för att antalet böcker som köps in till biblioteken minskar. Skall jag berätta en hemlighet? Jag och Miljöpartiet tror inte att en sänkning av bokmomsen till 6 % kommer att bli speciellt dyr, som kulturministern sade för någon timme sedan. Vi tror att bokinköp till biblioteken och av enskilda kommer att öka väsentligt om vi säker bokmomsen. Det kan innebära att fler bokhandlare kan vara kvar och att bokhandlar kan öppnas i mindre orter. Samarbete mellan bibliotek och bokhandel kan öka. Det svenska språkområdet, som är så pyttelitet, behöver ständigt stärkas. Vad kan vara bättre än bokläsandet i det avseendet? Miljöpartiet ser med stor oro på att bokförsäljningen i Sverige sjunker. Det kan ha med bokpriset att göra. Själv önskar jag mig tre böcker i julklapp. Tillsammans betingar de en kostnad på 950 kr. Det är helt orimligt. Jag har råd, men inte de som har genomsnittslönen för en kvinna, kring Miljöpartiet ser med förfäran på hur bokanslagen till biblioteken minskat under hela 1990-talet. Billigare böcker ger fler böcker. I Kulturutredningens slutbetänkande anförs att varje enskilt EU-land kan avgöra vilka skatteregler som skall gälla inom kulturområdet. Om ändå mervärdesskatt införs på kultur ansåg utredningen att skattesatsen skulle vara den lägsta, nämligen 6 % och även omfatta litteratur. Utredningen var helt enig på den punkten. Regeringen har fullständigt ignorerat detta i sin kulturproposition och sin särskilda proposition om kulturmomsen. Boken har med det förpassats från hemmens och bibliotekens bokhyllor in i ett rent skattemörker. Så här kan det inte vara. För allmän information kan jag säga att Norge, England och Irland har ingen bokmoms alls. Luxemburg och Spanien har 3 %, Italien 4 %, Portugal 5 %, Frankrike 5,5 %, Österrike 10 %, Finland 12 %, Holland och Belgien 6 %, Kanada och Tyskland 7 %. Så kommer de som toppar ligan i det här avseendet, Sverige och Danmark, som har en moms på 25 %. Till sist vill jag till den nytillsatta bokutredaren framföra litet hälsningar från Miljöpartiet. Vi anser att konkurrensen mellan olika återförsäljningskanaler måste ske på lika villkor, vilket egentligen är ganska självklart, och att förlagens diskriminering av bokhandeln skall upphöra. Vi tycker också att utredningen skall överväga om fasta bokpriser skall återinföras. Med det yrkar jag bifall till reservation 20 mom.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till vår reservation 41. Naturligtvis står vi bakom alla andra reservationer som vi har men begär votering endast om denna. Det har sagts mycket om böcker, men jag vill resonera om en del saker. Det var mycket roligt att höra kulturministern uttala hur viktig hon tyckte att boken var. Jag instämmer i det. Böcker skapar förståelse och påverkar - det tryckta ordet över huvud taget gör det. Jag tycker av egen erfarenhet, och jag tror att många andra upplever det så, att böcker öppnar nya världar. Litteraturen speglar människan, speglar vårt behov att uttrycka tankar och att kunna utbyta tankar med människor som har levt långt före oss. Andra människors insikter och erfarenheter blir tillgängliga för oss i böckernas värld. Det tryckta ordet har också oerhört stor betydelse för opinionsbildning och folkbildning. Ewa Larsson har nyss mycket vältaligt berört mervärdesskatten och bekymret vi har med 25 % mervärdesskatt på våra böcker. Vi kristdemokrater anser att litteraturen bör vara befriad från mervärdesskatt. Bokförsäljningen har sjunkit katastrofalt de senaste åren, och vi tror att de höga bokpriserna påverkar. Staten tar in nära 700 miljoner, och det är mycket svårt att kompensera ett sådant inkomstbortfall. Det är jag väl medveten om. Därför föreslog vi i vår motion att enbart barnböckerna skulle undantas från beskattning. Det rör sig då bara om 70 miljoner. Böcker betyder väldigt mycket för barn. De ger barnen ett rikt språk, berikar hela deras liv och hjälper dem att uttrycka sina egna tanker. Det är inte ovanligt att en ganska enkel barnbok kostar över 150 kr. Då är det inte lätt för barnfamiljer att köpa böcker. Skolor och bibliotek kan dra av momsen, men det kan inte föräldrar göra. Alla ni som sitter här har gott om böcker i era hem. Det är jag övertygad om. Vi kunde också låna på bibliotek. Det är vad många ofta säger när man talar om att böcker är för dyra. Visst kan man låna. Det gör man, det skall man göra. Det gör jag också. Men en stor mängd böcker vill man äga själv. De allra dyrbaraste skatterna. Barn vill ha en bok upprepad gång på gång. För deras skull är det nödvändigt att man får äga ett litet bibliotek. Jag vill naturligtvis nämna uppdraget att kartlägga situationen för boken och kulturtidskriften. Tanken är att utredaren skall pröva hur ändamålsenliga de statliga insatserna på området är, både stödet till bokhandel och till förlag, samt lämna förslag till framtida insatser. Jag har för något år sedan motionerat just om det här, så jag tycker att det är roligt att det utreds. Något egendomligt är det ju, att fast uppdraget är just att kartlägga situationen för boken, så kommer inte momsen med. Det tycker jag skulle vara självklart, om man skall kartlägga situationen. I kommittédirektiven sägs att det inte ingår i uppdraget. Det är minst sagt märkligt. Jag har tidigare vädjat till kulturministern, och om hon hade varit här nu skulle jag ha bett henne att ge tilläggsdirektiv, så att vi fick med detta. Det tycker jag att utredningens direktiv talar för. Det kan inte bara vara att utreda vart stödet går och lägga det på rätt ställe, det måste också vara viktigt att ta bort de hinder som finns. Biblioteket har en viktig roll, att nå ut till alla. En tredjedel av alla lån görs av barn och ungdomar. Det är också viktigt för många invandrare att få böcker på sitt eget språk. Det är inte alltid så lättillgängligt för dem. Regeringen och utskottet har föreslagit en bibliotekslag. Vi säger nej till den. Det verkligt viktiga är redan tillgodosett. Det här är ett slag i luften. Det finns upphovsrättsliga hinder. Författarföreningen gillar inte det här, man måste förhandla med författarna. Vi tycker att det kommunala självstyret också säger att man inte kan göra så här. Vi talar ofta och högljutt om det kommunala självstyret, men jag tycker att vi hackar på och naggar det i kanten väldigt ofta. Jag har, precis som Margareta Andersson sade, stort förtroende för kommunpolitikerna. Det är också orimligt att vi skall besluta om hur biblioteken skall se ut eller ens vara när det är kommunerna som får betala kalaset. Det viktiga i lagen är redan tillgodosett. Det är att alla kommuner har bibliotek, att alla får låna böcker gratis. Det tycker jag är självklart, och jag skulle vilja se den kommunpolitiker som skulle våga besluta om någonting annat i dessa dagar. Vi har sparat enormt i kommunerna, men ännu har ingen sagt det. Jo, säger vän av ordning, man har minsann hotat med det. Jag tror att det har varit försöksballonger för att skrämma oss att inse hur viktiga biblioteken är. Och det är de. Att vi avstyrker bibliotekslagen betyder inte att vi tycker att biblioteken är oviktiga, tvärtom. De är så viktiga att vi tror att vi vågar lova deras fortbestånd.

Värderade talman! Folkpartiet anser att bibliotekslån skall vara avgiftsfria. Jag förutsätter att varje ledamot i kommunfullmäktige eller kommunal nämnd som möter förslag om avgifter för boklån på folkbibliotek skall arbeta mot sådana förslag.

Herr talman! Jag vill bara deklarera att vi kristdemokrater absolut inte vill ha någon avgift för boklån. Om jag blir kommunpolitiker igen, kommer jag med all kraft att motarbeta det.

Herr talman! Jag skall be att få göra ett personligt inlägg. Jag har varit bibliotekarie i över 30 år, i litet över 20 år på ett sjukhusbibliotek. Jag skall här citera ur propositionen: "Folkbibliotekens bokanslag har minskats. Den uppsökande verksamheten har reducerats, vilket i första hand drabbat barn, äldre och funktionshindrade. Många kommuner har ändrat organisationen av biblioteksväsendet. Några har prövat alternativa driftsformer. Grundläggande principer, som rätten till avgiftsfria lån, tillgänglighet för alla och kommunalt driftansvar, har ifrågasatts." Detta är en bibliotekaries vardag på väldigt många ställen här i landet. Det stadsbibliotek som jag har arbetat på har haft tre sjukhusbibliotek. Det finns nu ett kvar, som är nedbantat. Därför vet jag vad nedskärningar i kommunerna vill säga. Jag tror inte alls att någon kommun kommer att lägga ned bibliotek bara därför att det införs en lag. Jag ser det på ett helt annat sätt. Eftersom jag vet vad nedskärningarna vill säga, ser jag lagen som ett säkerhetsskydd för den enskilde medborgaren mot att kulturen i en kommun aldrig kan bli så nedbantad. Det handlar om att en biblioteksmässig service, som sträcker sig långt över de kommunala gränserna, helt och hållet försvinner. Men i svåra tider med stora besparingar börjar någon form av smygande kulturell nedrustning, som man hela tiden måste vara på sin vakt mot. Detta är ganska paradoxalt, eftersom kulturen kanske behövs allra mest som en stimulans för människor i ett samhälle där man har det extra svårt med ekonomiska problem, arbetslöshet osv. Jag är alltså för en bibliotekslag. Vid det bibliotek som jag kommer från, i Malmö, är det också en överväldigande majoritet för en sådan lag. Jag citerar de sista raderna i propositionen: "Regeringen anser det angeläget att vissa bärande principer inom biblioteksområdet lagfästs. Regeringen föreslår därför att en bibliotekslag införs." Detta stöder jag och många bibliotekarier med mig.

Herr talman! Det har ju sagts här i kammaren att i en kommun som har flera bibliotek kommer antalet bibliotek, enligt bibliotekslagen, att minska så att det bara kommer att finnas ett enda bibliotek. Det är därför jag anser att det måste finnas ett skydd. Jag läste ju upp ett citat om den uppsökande verksamheten som har reducerats osv. Detta är någonting som har drabbat alla bibliotek de senaste sex sju åren.
Herr talman! Det är precis det jag menar, att anslagen tyvärr sjunker. Jag är ledsen för det. Anledningen är kommunernas ekonomi. Men detta kan inte bibliotekslagen ändra på. Biblioteksfilialerna läggs ned, tyvärr. Jag är ledsen för det. Men denna lag kan inte hindra detta. Det är det som jag vill peka på. Jag kan visst tänka mig att det är en god tanke bakom lagen. Men bibliotekens situation förbättras inte av lagen, eftersom kommunernas ekonomi är sådan att det inte finns något val.
Herr talman! Det är fråga om ifall man anser att valet i en kommun skall vara att den kulturpost som ett bibliotek trots allt utgör skall läggas ned eller om säkerheten skall finnas att man i en kommun i alla fall har ett bibliotek kvar, med den service som det ger.

Herr talman! Kulturpolitik är en ideologisk fråga. Särskilt tydligt har det blivit i synen på litteraturen. Gunnar Sträng har sagt att arbetarrörelsen har tre grenar - partiet, facket och litteraturen. Litteratur, böcker och läsande är ett redskap för frigörelse och utveckling. Den som aldrig har känt av brist på böcker och bildning kan nog inte förstå hur stark denna längtan kan vara. Författaren Lars Hesslind brukar åka runt till skolor för en s.k. läsfrämjande åtgärd, där han berättar för barn hur det gick för honom och hans klasskamrater. Han säger att den som inte knäcker läskoden och får läslust riskerar att hamna i kriminalitet och arbetslöshet. Det är sant. Han berättar detta så övertygande att han därmed hjälper många människor att komma i gång med sin läsning. Människan är en skapande varelse. De som inte knäcker läskoden och får läslust får inte det redskap till sin frigörelse och utveckling som är nödvändigt för att det skall bli konstruktivt. Vi ser väldigt tydligt att det i samhället sker mycket destruktiva handlingar. Bland de människor som sitter i fängelse är just dyslektikerna en överrepresenterad grupp. Därför tycker jag att vi har ett gemensamt ansvar att verkligen se till att alla människor knäcker läskoden och lär sig att läsa, som är så viktigt. Vi socialdemokrater, vi inom arbetarrörelsen, sjunger Internationalen och texten "från mörkret stiga vi mot ljuset" och "från intet allt vi vilja bli". Jag tror alltså att bildningen och läsningen är hoppet. Vi skall ju kunna bli någonting annat än bara slavar och trälar. Den socialdemokratiska kulturpolitiken är väldigt tydlig i sin önskan att nå nya och utsatta grupper, att litteraturen skall ut på arbetsplatser och skolor och att den skall vara av hög kvalitet. Herr talman! Elisabeth Fleetwood har upptäckt någonting. Hon har upptäckt att det i Sverige finns 400 000 kvinnor och 700 000 män som aldrig läser en bok. Hon blev chockerad och förskräckt. Det är bra. Då kanske hon skulle fundera på att det i reservation 1, som hon har yrkat bifall till, står att man inte med skattemedel skall styra medborgarnas val av kulturverksamhet och att det är att underskatta den enskilda människans förmåga till val. Vi socialdemokrater ser det helt annorlunda. Vi vill med skattemedlet styra att alla människor får tillgång till böcker. För detta behövs det hjälp på traven. Kanske skulle Elisabeth Fleetwood också ompröva sin reservation när det gäller anslaget till vuxenböcker i serien En bok för alla. Här vill Moderaterna sänka anslaget med 5 miljoner kronor, därför att de anser att det är onödigt att ge ut bra och billiga böcker för vuxna. Det finns 500 000 dyslektiker, vilka också måste nås av böcker. Jag tycker att det är bra att Elisabeth Fleetwood är förskräckt, och jag är glad att hon sade det här i kammaren. Då tror jag att vi kan komma vidare, därför att vi gemensamt har en insikt om bokläsandets oerhört stora betydelse för alla människor. Regeringen har gjort en kraftsatsning på litteraturen och boken i denna proposition, bl.a. genom bibliotekslagen, förslaget om 25 miljoner kronor per år i tre år för inköp av böcker och de läsfrämjande åtgärderna. Det skall också bli en utredning om boken. Jag förstår inte den moderata reservationen när det gäller just stödet till En bok för alla. Moderaterna säger att utskottet inte har kunnat finna att regeringens påstående att En bok för alla når ut till nya läsargrupper har verifierats. Det tycker jag är konstigt. Det har gjorts en utvärdering av Statens kulturråd. Man säger att boken sprids via bokombud på arbetsplatser och i föreningar. Den har stor geografisk spridning. Det går att prenumerera på den, och därför finns den i stor utsträckning utanför storstäderna. En bok för alla har stor betydelse därför att böckerna är spridda över hela landet. De har lågt pris och hög kvalitet. De används i skolor. Det finns bl.a. väldigt fina antologier med sagor och dikter som utgivits speciellt av En bok för alla, som kan köpas in i klassuppsättningar. De används i stor utsträckning i skolorna och gör det möjligt just för barn och unga att få tillgång till litteratur och att få tillgång till böcker. Dessa böcker är billiga, och de är bra. Jag kan inte förstå att Moderaterna kan vända sig emot detta. Med Elisabeth Fleetwoods nya insikt om att det är så många människor i Sverige som inte läser böcker kan vi kanske få en omprövning på denna punkt så småningom. Ytterligare en satsning som är viktig i kulturbetänkandet är paragrafen i bibliotekslagen - § 5 - där det står att det inom grundskolan och gymnasieskolan skall finnas lämpligt fördelade skolbibliotek för att stimulera skolelevernas intresse för läsning och litteratur samt för att tillgodose deras behov av material för utbildningen. Det är inte så självklart att det skall finnas lämpligt fördelade skolbibliotek. Jag skulle naturligvis önskat att det hade stått att det skall finnas bibliotek i varje skolenhet, men det är ändå bra att man pekar på att skolbiblioteken har en stor betydelse för spridningen av böcker och läsning bland våra ungdomar. Herr talman! Jag vill ta upp ytterligare en moderat reservation som förvånar mig litet. Det är reservation 21, som handlar om språket. Där hänvisar Moderaterna till motion 260 och säger att det är angeläget att eleverna i grund och gymnasiskolan får ett väl slipat redskap för livet, nämligen en god språkbehandling. Endast den elev som behärskar det egna språket, svenskan, kan på ett godtagbart sätt tillägna sig andra språk. Jag vill fråga Elisabeth Fleetwood eller någon av de andra från Moderaterna följande: Till skillnad från vilka tycker ni så? Tycker vi inte alla att detta är viktigt? Jag har verkligen försökt att analysera vad Moderaterna på denna punkt reserverar sig emot, och jag kan inte förstå att det gäller något annat än ett ord. Svenska språknämndens uppdrag, som man ännu inte har fått men skall få, är att utarbeta ett handlingsprogram i syfte att främja svenska språket. Moderaterna skriver i sin reservation att det uppdraget skall samordnas med lärarutbildningen, medan utskottsmajoriteten utgår från att språknämnden i sitt arbete kommer att hålla kontakt med andra språkvårdande organ, medier och representanter för skola och lärarutbildning osv. Moderaterna talar ofta om det enskilda ansvaret och att man inte skall underskatta någons förmåga. Ändå reserverar Moderaterna sig och vill att det skall uttryckas som att nämnden skall "samordna med" i stället för att "ha kontakt med" lärarutbildningen redan innan handlingsprogrammet ens är framme och språknämnden har fått uppdraget. Är inte det att underskatta lärarnas och lärarutbildningarnas förmåga? Ur språklig synpunkt, Elisabeth Fleetwwod, skulle jag gärna vilja ha ett förtydligande av vad reservationen egentligen innebär.

Herr talman! Elisabeth Fleetwood och jag är helt eniga om bokens stora betydelse. Vad vi inte är eniga om är vägen till boken för enskilda människor. Familjen har en stor betydelse, men alla familjer fungerar inte väl. Vår ideologiska bakgrund och vår erfarenhet säger oss att vissa barn behöver stöd och att vissa människor behöver sökas upp. Om man har haft tillgång till böcker från det att man var liten tar man det till sig naturligt, men alla barn har inte det. Det är därför vi vill se till att det finns böcker i skolor och på arbetsplatser och att det sker uppsökande verksamhet. Moderaterna har i ett tidigare anförande sagt att det är bättre att sänka skatterna så att människor själva kan köpa böcker. Jag tror inte att det fungerar på det sättet. Vi är oeniga om målen. Det är bra att Elisabeth Fleetwood är tydlig. Vi behöver skattepengar för att kunna göra riktade satsningar. Vi måste se till att det finns böcker där alla barn finns, dvs. på dagis och i skolor, och där alla vuxna finns, dvs. på arbetsplatsen. Vi har hellre litet högre skatt och ser till att vi kan gör riktade insatser. Det är tyvärr inte säkert att föräldrarna använder de extra inkomsterna för att se till att barnen får böcker.

Herr talman! Jag måste, tyvärr, påminna Elisabeth Fleetwood om att det är vuxna som är föräldrar. Kanske är de 400 000 kvinnor och de 700 000 män som aldrig läser böcker föräldrar. Hur skall de kunna se till att deras barn läser böcker när de själva inte är intresserade? Även vuxna kan faktiskt ha behov av stimulans och stöd för att komma i gång med sin läsning. Det är kanske inte bara fattiga människor - rakt uttryckt - som köper En bok för alla-böcker utan t.o.m. också människor "med ekonomiskt sinnelag", som moderaterna skriver i sin motion. So what? skulle jag vilja säga - ursäkta det engelska uttrycket! Skall vi ha ett slags nödhjälpsböcker som bara fattiga människor får köpa? Det är väl alldeles utmärkt att de här böckerna håller så hög kvalitet att t.o.m. jag och fru Fleetwood köper dem.

Herr talman! Yttrandefrihet, Elisabeth Fleetwood, är något som vi måste värna över skattsedeln. När jag talar om högre skatt ser jag inte det som en konfiskation, vilket däremot Elisabeth Fleetwood gör. Jag ser skattemedlen som något solidariskt som vi delar med oss av. Vi ger därmed livskvalitet och, i det här fallet, också bildning till dem som inte har möjlighet och råd att själva köpa böcker. Jag tycker inte att det är upp till var och en - det är inte upp till varje förälder eller till varje familj - att se till att barnen får böcker eller sjukvård. Det är samhällets skyldighet att se till att alla har den här möjligheten och rättigheten. Därför är en bibliotekslag ett led i en sådan solidarisk utveckling för alla i Sverige.

Herr talman! Jag som vänsterpartist står för det klasslösa samhället så att säga. Givetvis tror även jag att det finns en gräns för hur höga de skatter kan vara som skall tas ut av medborgarna. Det är naturligtvis viktigt på vilket sätt skattemedlen används och att de kommer medborgarna till nytta. Om medlen verkligen går till det som man tror är bra betalar nog människor med mycket stor glädje högre skatt. Det är en i grunden ideologisk fråga hur vi ser på detta med låg eller med hög skatt, men det får väl vara precis som det är. Elisabeth Fleetwood kan inte övertyga mig, och jag kan inte övertyga Elisabeth Fleetwood. Däremot vi kan vara överens om att inte allting skall tas ut i skatt. Det måste finnas ett annat system.

Herr talman! Det svenska språket är oerhört viktigt. Jag har haft glädjen att i den fina svenska grundskolan under 20 år vara lärare i svenska. I min utbildning ingick en kurs i argumentationsanalys. Jag har använt den för att för att försöka förstå vad moderaterna vill i deras reservation 21, som handlar om det svenska språket. I mitt förra anförande efterlyste jag ett förtydligande och skulle vilja fråga Elisabeth Fleetwood, eller någon annan i Moderata samlingspartiet, vad moderaterna vill med denna reservation. Man vill ge regeringen till känna något som jag inte förstår. Med ett bättre språk från moderaterna kan jag kanske få ett förtydligande, så att även jag begriper vad som står i reservationen.

Herr talman! Området konst och konsthantverk är välkänt för alla människor. I varje hem finns bildkonst på väggarna och ofta också konsthantverk av olika slag. Enligt regeringens proposition om kulturpolitik är intresset för bildkonst lika stort som intresset för litteratur och större än intresset för teater. Mer än 40 % av befolkningen besöker en konst eller konsthantverksutställning under ett år. Många har teckning och målning som hobby. Konstföreningsrörelsen har växt, och antalet konstföreningar beräknas i dag vara omkring 2 500 med ca 700 000 medlemmar. Mot den bakgrunden är det av stor vikt att konstnärerna har goda arbetsvillkor och att det skapas möjligheter för människor i hela landet att få möta samtidskonsten. För att konsten skall kunna utvecklas är det angeläget att konstnärerna kan arbeta under sådana villkor att deras verksamhet inte i onödan hämmas av ekonomiska bekymmer. Vi moderater anser att det svenska skattesystemet är illa anpassat till konstnärlig verksamhet. Även den arbetsrättsliga lagstiftningen bidrar till en stelbenthet som gör att många konstnärligt verksamma får arbeta under sämre förhållanden än vad som vore möjligt med individuellt utformade överenskommelser och avtal. Avdragsreglerna på skatteområdet måste vara så utformade att de tar i beaktande de speciella utvecklingskostnader som konstnärlig verksamhet innebär. Det är därför viktigt, menar jag, att den särskilda utredaren som regeringen tillsatt arbetar snabbt, så att nya och bättre regler kan antas så fort som möjligt. För att kulturen skall kunna överleva och utvecklas är det nödvändigt med ett visst offentligt stöd. Vilken omfattning och inriktning det skall ha måste emellertid kunna diskuteras. Jag vill här ta upp några av de föreslagna stöden som i första hand gäller för konstnärer som arbetar med bild och konsthantverk. När det gäller långtidsstipendier anser vi att stipendietiden kan minska från tio år till fem år. Med bibehållen anslagsnivå kan med vårt alternativ ungefär dubbelt så många konstnärer komma i åtnjutande av ett stipendium, något som gagnar mångfalden. Stipendierna skall i första hand ges till unga lovande konstnärer och kombineras med kravet att de skall visa upp resultat i form av en utställning, konsert etc. Den individuella visningsersättningen måste fördelas på ett sådant sätt att alla yrkesverksamma konstnärer som uppfyller rimliga kvalitetskrav skall kunna komma ifråga. Vi anser därför att medlen skall fördelas av Konstnärsnämden, som är en neutral instans, och avvisar förslaget att BUS skall ges myndighetsstatus. Konstnärsnämnden har i ett yttrande påpekat vissa problem med visningsersättningen såsom avsaknad av en tillförlitlig förteckning över offentligt ägd konst, att stödet för den enskilde är för litet för att ha någon större betydelse, höga administrationskostnader m.m. Enligt min mening finns det skäl att följa utvecklingen inom detta område för att ta upp en diskussion längre fram. När det gäller rätten att betala utställningsersättning bör även andra konstfrämjande och konstbildande organisationer än Sveriges Konstföreningars Riksförbund och Folkrörelsens konstfrämjande komma ifråga - detta för att minska risken för korporativism och vänskapskorrumption. Av samma skäl avvisar vi också att vissa organisationer skall få förslagsrätt till Konstnärsnämndens och Bildkonstnärsfondens styrelser. Dessa styrelser måste vara helt obundna av olika intresseorganisationer. Ledamöterna skall tillsättas enbart utifrån sina kunskaper och sin kompetens. Detta utesluter givetvis inte att regeringen inhämtar synpunkter från berörda organisationer. Regeringen föreslår också i propositionen att de statliga bidragen för konstnärlig utsmyckning i den offentliga miljön skall kunna användas för andra miljöer än de statliga, t.ex. skol och fritidsmiljöer. Vi moderater anser att staten bör renodla sitt ansvar för olika kulturverksamheter och inte ta på sig ytterligare ansvar och utgifter. Jag anser dessutom att det med detta förslag kan finnas en risk att kommuner och privata byggherrar inte tar sitt ansvar för den estetiska miljön utan förlitar sig på staten. Det lokala engagemanget som är utomordentligt viktigt för kulturens mångfald och utveckling riskerar därmed att minska. "tombandsskatt". Vi menar att det torde vara omöjligt att finna ett system för att intagna avgifter skall kunna nå rätt konstnär. Med detta riskerar vi att få ännu ett skatte-, byråkrati och bidragssystem infört till en förmodligen hög administrativ kostnad. Liknande motiveringar kan anföras om följerätten - droit de suite - skall kombineras med en offentligrättslig avgift på vidareförsäljning av konstverk som saknar upphovsrättsligt skydd. De praktiska svårigheterna med detta förslag torde vara stora. Vi avvisar dessa förslag. Stora praktiska svårigheter och gränsdragningsproblem kommer säkerligen också att uppstå genom idén om att införa regler om ändring av bestämmelserna för avbildande av konstverk som är permanent placerade på allmän plats. Men den diskussionen får tas då detta arbete konkretiserats i ett förslag. Som en konsekvens av vår uppfattning att staten skall renodla sitt ansvar på kulturområdet avvisar vi också förslaget om länskonstnärer. Det anser vi vara en angelägenhet på regional nivå. Herr talman! Kulturens former är mångfacetterade och låter sig ej fångas i en enkel beskrivning. Innehållet och den enskildes val bör vara utslagsgivande. Politiken skall leda till mångfald och ett utbud av hög kvalitet. Kulturpolitiken skall främja en sådan utveckling, men inte styra människans val. Herr talman! Vi står självfallet fast vid våra reservationer till detta betänkande. Men med tanke på den tidsbrist som råder yrkar jag inte nu bifall till dessa.

Värderade talman! Marianne Andersson aktualiserade frågan om konstnärsnämndens styrelse skall tillsättas med fasta platser för ett antal organisationer. Jag behöver därför inte nämna det ytterligare. Jag vill bara säga att detta hör till det som jag har svårast att förstå när det gäller socialdemokraterna. Man har så lätt för att låta organisationer och grupper ha inflytande i stället för att se till den enskilda individen. Det är ju inte säkert att man får sämre representanter i styrelsen om en organisation tillsätter den, men jag tycker ändå att det är de enskilda människornas kvaliteter som är avgörande, inte vilken organisation de tillhör. Det har socialdemokraterna missat. I vårt särskilda yttrande nämner vi också utställningsersättningen. Vi föreslår att man skall ge utställningsersättning för konstnärer, inte bara till konstföreningar utan även till gallerier. Det är orättvist att en konstnär som ställer ut på galleri inte skall kunna få utställningsersättning, medan en konstnär som ställer ut via en förening får det. Vi har nu avhänt oss möjligheten att göra något åt detta genom att ramarna redan är beslutade. Men jag vill ändå nämna det. Detta blir de enda markeringar jag gör på det här avsnittet i betänkandet.

Herr talman! Konstnärspolitiken är ett av fundamenten i hela vår kulturpolitik. Kulturarbetarnas ekonomiska villkor har successivt försämrats. Det är en följd av att hela arbetsmarknaden har försämrats och att arrangörer har mindre möjlighet att efterfråga och betala för uppdrag på kulturområdet. Nationella beslut har även inneburit att vi utökat utbildningsinsatserna inom de konstnärliga och estetiska områdena. Satsningarna står inte riktigt i proportion till efterfrågan eller möjligheterna för kulturarbetarna att försörja sig på det de är utbildade för. Det har sagts mig att antalet kulturarbetare har ökat med 40 % sedan slutet av 1970-talet. Det är alltså många fler kulturarbetare i dag än på 1970-talet. Vänsterpartiet delar i huvudsak regeringens uppfattning att konstnärernas försörjning i största möjliga utsträckning skall baseras på ersättning direkt i anslutning till deras arbete. Men det är svårt i dag. Det förutsätter att kommuner och landsting, folkrörelser och föreningsliv har ekonomiska möjligheter att använda sig av kultur. I den ekonomiska politiken skiljer sig Vänsterpartiet från regeringens och centerns ekonomiska uppgörelse. Vi hade velat ge mer pengar till kommuner och landsting. De pengarna skulle givetvis i stor omfattning gått till att gynna kulturarbetare, och också framför allt kvinnor i offentlig sektor. Vänsterpartiet har föreslagit att egenföretagare skattebefrias för de första 40 000 kronorna av sin inkomst. Vi har också föreslagit ett höjt grundavdrag för låginkomsttagare. Det är förslag som skulle ge särskilt konstnärerna en rejäl möjlighet att fortsätta med sitt skapande. Vänsterpartiet har försökt ge förslag på breda lösningar som vänder sig till dem med låga inkomster. Vi överlämnar med varm hand förslagen till utredningen om den konstnärliga arbetsmarknaden, utredningen om möjligheterna att korrigera de ekonomiska belastningar som berör egenföretagande konstnärer, utredningen om den konstnärliga arbetsmarknaden och utredningen om arbetsmarknadspolitiken i förhållande till de kulturpolitiska målen. Det är som sagt många utredningar som nu är tillsatta för att se över konstnärernas situation på arbetsmarknaden. Herr talman! Förra veckan röstade vi om försämringar i fråga om ändrad arbetsrätt. Vänsterpartiet var emot det. Förslagen om a-kassereglerna är tillbakadragna, men kommer tillbaka i en ny proposition i vår som bygger på ARBOM-utredningen. Ett argument som förs fram i debatten är att vi måste ha en flexiblare arbetsmarknad. Då får vi fler som anställer, säger man. Inom kulturområdet finns redan denna flexiblare arbetsmarknad. Förslagen i ARBOM-utredningen är ett dråpslag för kulturarbetarna. Kulturdepartementet har nu en tid på sig att, i de utredningar som jag tidigare nämnde, utreda kulturarbetarnas situation vad gäller trygghetssystemen. Min fråga till socialdemokraterna och Centerpartiet är då: Hinner man få med sina förslag i propositionen i vår? Vilka lösningar har man för att garantera trygghet för kulturarbetarna? Om inte ett trygghetssystem finns kommer största delen av kulturarbetarna att söka sig andra jobb. Deras flexibla arbetssituation kräver faktiskt ett stabilt trygghetssystem. Som kulturarbetare kan man inte ta andra anställningar mellan olika engagemang. Om man skall fortsätta att vara kvar som kulturarbetare krävs det att man hela tiden tränar inom sitt område. Som konsthantverkare måste man ju också kunna leva under den långa period då man producerar nya verk och inte får något sålt. Det är inte ens säkert att man får något sålt. Man kan vara inkomstlös, men som kulturarbetare är man inte arbetslös. Hur har regeringspartiet tänkt sig att använda respittiden tills den nya propositionen kommer i vår? Även dansarnas situation har debatterats här i kammaren förra veckan i och med arbetsmarknadsutskottets betänkande. De har en speciell situation. Man börjar ofta som åttaåring och är slut som 30-35-åring. Det är omöjligt att dansa tills man är 65. Motionen från Miljöpartiet och Vänsterpartiet fick inte någon riktig behandling i arbetsmarknadsutskottet. Avser regeringen att återkomma med förslag vad gäller dansarnas situation? När de i slutskedet av sitt yrkesliv skall byta yrke skulle jag gärna se att vi från statsmakternas sida faktiskt värnade om att hjälpa dem att byta. Annars riskerar vi att inte få några dansare i framtiden. Herr talman! Satsningen på länskonstnärerna är också en positiv satsning i propositionen, vilket vi stöder. Vi stöder den individuella visningsersättningen. Vi tycker också att den möjlighet som KLYS kommer att få angående nominering till Bildkonstnärsfonden och Konstnärsnämnden är bra. Det är viktigt att konstnärerna får inflytande i verksamheten.

Herr talman! Vi fortsätter med tentamen av två års kulturpolitik och arbete i kulturutskottet. Jag vill börja med några ord om arkitektur. Stadens offentliga rum har sedan 1600-talet formats medvetet. Jag läser ur Kulturutredningen: Tegelbackseländet liksom omdaningen av nedre Norrmalm här i Stockholm är liksom många städer offer för ett teknokratiskt tänkande. Nybyggda bostadsområden har tillåtits att bli bostadskaserner på sterila öppna ytor där närmiljön inte inbjuder till samtal eller mänsklig samvaro. Den balansgång en arkitekt har att utföra kan symboliseras av de tre krav som den romerske arkitekten Vitruvius formulerade redan i början av vår tideräkning. Firmitas, commoditas et venustas. På svenska blir detta: beständighet, bekvämlighet och skönhet. Herr talman! Dagens bygge satsar på commoditas, alltså bekvämlighet, medan både beständighet och skönhet förvisas eller underordnas.

Men, herr talman, om vi skall lyckas med att få ett snävt ekonomiskt teknokratiskt tänkande att stå tillbaka för kvalitets och skönhetsaspekter i allt byggande, ombyggande och tillvaratagande av det som vi redan har gjort, behövs det en lagstiftning. Det är inte lätt att förändra byggbranschen. Detta har man insett i Norge, där den 1 januari nästa år en ny lagstiftning börjar gälla. Jag och Miljöpartiet tror att den norska modellen är en lämplig väg också här i Sverige. Vi vill därför att riksdagen skall ge regeringen till känna att denna skall återkomma till riksdagen med förslag om ett tillägg till plan och bygglagen som innebär att kommunen kan stoppa hus som inte är vackra nog. Så, herr talman, några ord om konstnärernas ekonomiska situation. Kulturministern sade i ett inlägg att regeringen valt att satsa på två områden, det ena boken och det andra upphovsrättsfrågor och selektiva insatser för konstnärer. Det är bra. Miljöpartiet väntar nu på de generella insatserna för kulturutövarna. Vi menar att kulturutövarna inom områdena film, musik, scen och bildkonst skall få en ekonomisk grundtrygghet. Vi vill att den kommande utredningen om förhållandet mellan kultur och arbetsmarknadspolitiken får i uppdrag att utforma ett generellt konstnärstillägg, och vi ser gärna att tillägget låter sig inspireras av den modell som studerats i Kulturutredningen. Stödet kan finansieras genom att medel förs över till kulturområdet från anslaget till arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Miljöpartiet anser att detta kommer att stärka fler konstnärers förutsättningar på arbetsmarknaden än i dag, när man sysselsätter ett fåtal i åtgärdsprogram som de inte själva har bestämt. Avslutningsvis, herr talman, över till fördelningen av pengar. Jag och Miljöpartiet anser inte att intresseföreningar eller andra organisationer skall fördela den individuella visningsersättningen. Det är egentligen självklart att en neutral instans med statlig insyn skall sköta det, nämligen Konstnärsnämnden. Eftersom nämnden är en myndighet, krävs ingen lagändring för genomförandet. Allra sist några ord om förslagsrätt till styrelser. Vi i Miljöpartiet tycker att det är självklart att alla organisationer och enskilda skall ha förslagsrätt och att regeringen skall vara suverän att utse styrelserna. Inte endast vissa organisationer skall ha förslagsrätt, som här föreslås. Även en syndikalist skall kunna föra fram sitt förslag. Det får inte finnas minsta tvivel om att en styrelse inte skulle vara obunden eller inte skulle vara opåverkad av intresseorganisationer. Jag yrkar också bifall till reservation 15, mom. 29.

Herr talman! Vi behandlar i dag framtidens kulturpolitik, och det är viktigt att i detta sammanhang påpeka att grunden för själva kulturen är att vi har verksamma konstnärer. Det avsnitt som vi nu debatterar handlar om konst och konstnärernas villkor. Regeringen lyfter i kulturpropositionen fram att statens insatser för konstnärerna bl.a. syftar till att skapa förutsättningar för ett aktivt kulturliv, som ger arbete och försörjning åt konstnärerna och rika kulturupplevelser för medborgarna, samt att skapa sådana villkor för de professionella konstnärerna att de kan basera sin försörjning på ersättning för utfört konstnärligt arbete. Det är viktigt att konstnärerna har bra ekonomiska villkor. Debatten de senaste åren har handlat om huruvida stödet skall vara generellt eller selektivt. År 1990 kom utredningen om egenavgiftsfond, och Kulturutredningen behandlade ett förslag till konstnärstillägg. Kulturutredningen konstaterade att det var svårigheter med bägge förslagen och avvisade dem. Egenavgiftsfonden gynnar de konstnärer som är egna företagare. Däremot kan den leda till problem gentemot dem som är anställda konstnärer. Konstnärstilläggets stora problem var avgränsningen, möjligheterna att från objektiva utgångspunkter yrkesmässigt skilja ut vilka som skall få stödet. Den budget som vi i dag tar ställning till innebär en förstärkning av det stöd som går till konstnärerna med ca 30 miljoner kronor. Det är bl.a. en ökning i antalet långtidsstipendier från i dag 57 till 102, 6 Regeringen aviserar också ett antal utredningar, som bl.a. skall gå igenom förhållandet mellan kulturpolitiken och arbetsmarknadspolitiken. En utredning skall se över de ekonomiska belastningar som berör egenföretagande konstnärer. I reservation 12 tar Miljöpartiet upp frågan om generellt konstnärstillägg. Miljöpartiet vill att utredningen om förhållandet mellan kultur och arbetsmarknadspolitiken skall få i uppdrag att utforma ett generellt konstnärstillägg. Att här i kammaren i dag besluta om utredningens slutgiltiga förslag innan utredningen ens påbörjat sitt arbete är något märkligt. Jag tycker att det är viktigt att utredningen får arbeta i lugn och ro för att hitta ett system för stöd i framtiden. Herr talman! Staten avsätter varje år medel som ersättning till bild och formkonstnärer för att deras verk i offentlig ägo visas för allmänheten eller används på annat allmännyttigt sätt - den s.k. visningsersättningen. Dessa medel tillförs Sveriges bildkonstnärsfond, som finns under Konstnärsnämnden. Mellan åren 1987 93 fördelades en del av dessa medel som individuell visningsersättning. Konstnärernas organisationer har varit kritiska till att denna ersättning tagits bort och menar att även om ersättningen endast var 3 000 kr per konstnär och år, fungerade den som ett erkännande av den enskilde konstnärens konstnärskap. Nu föreslås att den individuella visningsersättningen skall återinföras och att Bildkonst Upphovsrätt i Sverige, BUS, skall fördela ersättningen. Genom detta system ges upphovsmännen själva tillåtelse att styra över fördelningen av sina ersättningspengar. skall fördela pengarna, och reservanternas uppfattning är att de i stället borde fördelas av en neutral instans. Det framhålls att alla verksamma konstnärer som uppfyller rimliga kvalitetskrav skall kunna komma i fråga för den individuella visningsersättningen. Eftersom det handlar om en ersättning som kan kopplas ihop med upphovsrätten, bör konstnärer som är upphovsmän kunna tilldelas visningsersättning. Om BUS får fördela denna ersättning är det naturligtvis viktigt att det ställs krav på kvalitet på mottagarna. Alla konstnärer som uppfyller dessa krav skall kunna få individuell visningsersättning. Den individuella visningsersättningen skall inte på något sätt vara kopplad till medlemskap i någon speciell konstnärsorganisation utan skall kunna tillfalla alla. Jag blev därför något förvånad när jag läste att Miljöpartiet ställde sig bakom reservationen. För knappt två år sedan, våren 1995, hade vi en motion från Miljöpartiet om just denna fråga uppe till behandling. I betänkandet och i debatten framhölls att det är viktigt att en individuell visningsersättning införs och att denna fördelas av BUS. Det är samma förslag som vi i dag tar ställning till. Min fråga till Miljöpartiet är: Vad har förändrats under denna tid som gör att ni i dag inte ställer er bakom det förslag som faktiskt var ert eget för mindre än två år sedan? Herr talman! I reservation 15 tas förslagsrätten till KLYS, får förslagsrätt till fem ledamöter i Konstnärsnämnden och att konstnärsorganisationerna får förslagsrätt till Bildkonstnärsfonden. Vi anser att det är viktigt att det råder ett samförstånd mellan Konstnärsnämnden, som fördelar ersättningar till konstnärer, och de konstnärliga yrkesutövarnas organisationer. Konstnärsnämnden har stor betydelse för konstnärerna, och då är det viktigt att det finns ett förtroende för nämndens arbete. Det förtroendet tror vi skapas genom att konstnärerna får insyn i verksamheten. Reservanterna menar att ledamöterna endast skall tillsättas utifrån sin kunskap och kompetens. Vi har förtroende för att de nomineringar som kommer från konstnärernas organisationer är gjorda på grundval just av kompetens och kunskap. Jag kan förstå att de borgerliga partierna har reserverat sig i denna fråga. De tycks alltid mena att kompetens och kunskap kommer från någon annan än de nämnda organisationerna. Däremot är jag mycket förvånad över Miljöpartiets agerande i denna fråga. I Per Lager står det följande: "Vi föreslår att Konstnärsnämndens styrelse och dess fördelningsgrupper tillsätts av regeringen på förslag från Konstnärliga och litterära yrkesutövare samarbetsnämnd ." I debatten lyfte Miljöpartiets representant Per Lager åter upp frågan och sade att Miljöpartiets förslag var att regeringen skulle följa förslaget från KLYS. Denna motion är även undertecknad av Miljöpartiets representant i kulturutskottet, Ewa Larsson. Frågan jag ställer mig blir densamma som i frågan om den individuella visningsersättningen. Vad, Ewa Larsson, har ändrats så radikalt att ni inte kan stödja det förslag som kom från er själva för mindre än två år sedan? Jag vill avslutningsvis säga, att utan yrkesverksamma konstnärer blir det ingen kultur. Därför är den satsning som regeringen och riksdagen gör för att stärka de ekonomiska villkoren för konstnärerna mycket viktiga. Med detta vill jag yrka bifall till utskottets hemställan i betänkandet och avslag på reservationerna som berör detta område.

Herr talman! Jag skall börja med att tala om vad som har förändrats. Jo, vi i Miljöpartiet har lärt oss mycket mer än vi kunde för två år sedan. Vi har satt oss in i frågan ordentligt, och det hade vi inte gjort då. Så är det. Det är en komplicerad fråga, och när vi har satt oss in i frågan tycker vi att det är helt naturligt att en neutral organisation fördelar medlen och inte en intresseorganisation. I Miljöpartiet har vi aldrig varit för korporativism. I mitt anförande sade jag att jag hoppades att utredningen låter sig inspireras av det förslag till generellt konstnärstillägg som finns beskrivet i Kulturutredningen. Har Annika Nilsson någonting emot att utredningen låter sig inspireras av det förslaget?
Herr talman! Utredningen kommer säkert att inspireras av flera olika förslag. Jag tycker att det är fel att i dag säga att ett generellt konstnärsstöd skall se ut exakt så här. I kulturpropositionen har man skrivit att regeringen anser att det generella stödet kompletterar det selektiva stödet. Därför har man tillsatt utredningen. Tidigare under dagen har vi haft oerhörda diskussioner, där Ewa Larsson deltagit, och sagt att vi skall utreda förutsättningslöst. Det gäller i flera frågor och även den här. Vi har haft egenavgiftsfond och generellt konstnärstillägg, och vi har arbetat med detta i både Kulturutredningen och andra utredningar. Jag tycker att vi nu skall låta denna utredning arbeta. Man kommer säkert att hitta ett system - kanske ett nytt system som varken Ewa Larsson eller jag kommit fram till. Om konstnärerna skall ha förtroende för Konstnärsnämndens och Bildkonstnärsfondens verksamhet är det viktigt att de har insyn och att det finns kompetens. Jag beklagar verkligen att Ewa Larsson och Miljöpartiet har ändrat sig i den här frågan. Deras uppfattning tidigare var mycket bättre.
Herr talman! Det kan vara så att Annika Nilsson har lärt sig mer om två år och också kommer att ändra uppfattning. Då kanske Annika Nilsson tycker att det är självklart att alla organisationer skall ha samma rättigheter och skyldigheter och att inte vissa skall väljas ut. Jag frågade om Annika Nilsson har något emot att man låter sig inspireras av Kulturutredningens genomarbetade förslag. Jag tycker, precis som Annika Nilsson, att en utredning skall arbeta förutsättningslöst. Men har ni någonting emot att man låter sig inspireras av det förslag som en kulturutredning har arbetat med under flera år? Finns det något skäl till att det socialdemokratiska partiet inte med ett ord kan nämna just det generella konstnärstillägget?
Herr talman! Vi har nu en utredning som skall jobba förutsättningslöst med det generella konstnärstillägget. Jag tror faktiskt att man i det arbetet kommer att titta på de förslag som kommit från Kulturutredningen men även på tidigare förslag. Man kommer troligtvis att i sitt arbete inspireras både av Ewa Larsson och av andra som jobbar med dessa frågor. När det gäller nomineringarna och organisationerna skriver utskottet så här: "Utskottet utgår självfallet från att organisationerna, utifrån sina kunskaper om konstnärerna, låter kompetensen vara en helt avgörande faktor vid nomineringarna. Det står givetvis regeringen fritt att, när den utser styrelserna, göra en självständig bedömning av de nominerade. Utskottet förutsätter också att regeringen, när den utser styrelserna, tar till vara den kunskap och kompetens som finns hos konstnärer och andra även utanför de nominerande organisationerna." Utskottet säger här att det är viktigt att man även tar in den kunskap som finns utanför de organisationerna. Jag tror att det är bra och att det uppfyller en del av Ewa Larssons önskningar.

Herr talman! Jag kan inte i dag - och jag tror inte att Marianne Andersson kan det heller - säga vad som är konstnärlig kompetens. Men jag tror faktiskt att de som har den allra bästa kompetensen och den allra bästa kunskapen om hur konstnärernas villkor och ekonomiska situation ser ut är konstnärernas egna organisationer. Det är där de arbetar, och det är den kunskap som finns där som jag tycker är viktig att ha med i arbetet med att sätta upp kriterier för stöd till konstnärerna. Därför tycker vi socialdemokrater att det är viktigt att plocka in den kompetensen. Jag tror faktiskt inte att det ligger i konstnärsorganisationernas intresse att det skall bli jäv i nämndernas arbete. Jag tror att de är oerhört intresserade av att uppfattningen som Sveriges konstnärer har om Konstnärsnämnden är att den är en kunnig och kompetent nämnd med en kunnig och kompetent styrelse som utifrån kvalitet, kompetens och kunskap sätter upp sina kriterier. Det målet tror jag inte är någonting som inte de konstnärliga organisationerna kan ställa upp på. Utskottet säger precis det jag läste upp för Ewa Larsson - att regeringen även bör se om det finns människor och kunskap utanför organisationerna som kan knytas till nämnden. Detta önskemål i utskottets skrivningar tycker jag redan är uppfyllt.

Herr talman! De organisationer som är uppradade i propositionen och i utskottets förslag är de organisationer som faktiskt organiserar de flesta, det största antalet, av de verksamma konstnärerna i Sverige. Skrivningen jag läste upp för Ewa Larsson - och jag kan läsa upp den igen - innebär att det kanske finns kompetens och kunskap även hos dem som står utanför organisationerna. Det är faktiskt så, Marianne Andersson, att det inte är alla ledamöter i vare sig Konstnärsnämnden eller Bildkonstnärsfonden som skall utses genom förslag av organisationerna. Det finns ett antal ledamöter kvar, som regeringen tillsätter. Det är då viktigt att regeringen ser aspekterna med att det kanske kan finnas andra kompetenta människor, som står utanför organisationerna. Det innebär alltså inte, Marianne Andersson, att vi på något sätt utestänger dem. Det står faktiskt platser till deras förfogande. Jag förutsätter att regeringen tittar på detta när platserna tillsätts. Då har det som Marianne Andersson önskar tillgodosetts.
Herr talman! Frågan har belysts ganska ingående här nu. Annika Nilsson säger att man skall låta kompetensen vara det helt avgörande. Det är klart att konstnärer har kompetens på detta område, men det hjälper ju inte när flera konstnärsförbund och andra inte får vara med i den här samlingen. Då blir förhållandet alldeles orimligt, som det har påpekats här. Antingen skall alla kunna vara med, eller ingen. Det är kanske praktiskt svårt att alla skall vara med, men det utesluter ändå inte att det finns verksamma konstnärer som väljs in i Konstnärsnämnden eller i styrelsen sedan. Från Svenska Konstnärsförbundet har man t.ex. lämnat synpunkter och brev till kulturutskottet och påpekat att detta förbund som har ungefär lika många medlemmar som Svenska Tecknare - som är representerade - trots detta inte är representerade. Likaså har Konstnärsnämnden sagt att det inte är rimligt att visningsersättningen skall fördelas av någon annan än en helt opartisk nämnd.
Herr talman! Jag skulle kunna rabbla upp exakt samma sak för Birgitta Wichne som jag har sagt till både Ewa Larsson och Marianne Andersson. Jag kan göra det: Socialdemokraterna har sagt att det är viktigt att ta till vara den kunskap och den kompetens som konstnärerna har och att den bästa kunskapen finns hos konstnärsorganisationerna och hos konstnärerna själva. Därför är det viktigt att de är representerade. För att vi inte skall hamna i sitsen att några känner sig utestängda från dessa nämnder och styrelser har utskottet sagt att utskottet förutsätter att regeringen när den utser styrelserna tar till vara den kunskap och kompetens som finns hos konstnärer och andra även utanför de dominerande organisationerna. Då uppnås faktiskt det som Birgitta Wichne och de båda andra ledamöterna här i kammaren har efterlyst. Jag vill ta tillfället i akt att ställa en fråga till Moderaterna. Riksdagen har i dag att behandla även förslaget om länskonstnärer. Moderaterna avslår förslaget. Vad är det som gör att Moderaterna säger nej till detta, Birgitta Wichne? Vi vet allihop i denna kammare att när man kommer i kontakt med kultur - och det gäller framför allt barn och ungdomar - har det i mycket stor utsträckning betydelse vilken sorts kulturkonsument föräldrarna är. Vi vet att kulturkonsumtionen hänger ihop med utbildningsnivån. Utbildningsnivån är den viktigaste faktorn när man tittar på kulturkonsumtionen. Jag frågar då: Är det inte så att vi genom länskonstnärerna kan bryta den tendensen, och skapa en kultur där barn och ungdomar kan komma i kontakt med verksamma och aktiva konstnärer ute i skolor och ute i föreningslivet? Detta behövs för att alla skall ha en bra chans och en bra möjlighet att bli goda kulturkonsumenter. Varför säger Moderaterna nej till detta förslag?
Herr talman! Moderaterna tycker helt enkel att länskonstnärerna är en uppgift på regional nivå. Där finns kompetens och intresse. Om det finns ett lokalt engagemang tillskapar man dessa tjänster. Om inte det engagemanget finns blir det heller inget bra av tjänsterna. Jag återkommer till representationen. Ja, det är väl riktigt som det står i propositionen att man även kan tillfråga andra. Men det är en väldig skillnad på att vara garanterad en plats i nämndens styrelse och att eventuellt, möjligtvis, få en.
Herr talman! Jag måste säga att jag tycker att Moderaterna är något inkonsekventa när det gäller länskonstnärerna. De säger att detta endast är ett regionalt ansvar. Jag tycker då naturligtvis att det skulle vara intressant att veta i vilka län och vilka landsting Moderaterna har föreslagit att länskonstnärer skall införas. Jag tror att de förslagen är något begränsade. Vi har länsmusik, länsteater, länsbibliotek och länsmuseer. Det finns flera olika institutioner och verksamheter som staten stöder i regionerna. Detta är ett förslag som syftar till att öka kontakten mellan konstnärer och framför allt barn och ungdomar så att de får chansen att möta verksamma konstnärer. Jag tycker faktiskt att det är något märkligt att man från moderat håll reserverar sig mot detta.

Herr talman! Under flera decennier har skönheten i våra samhällen i stort fått stå tillbaka. Det har inte ansetts tillräckligt effektivt och lönsamt att satsa på estetik, särskilt inom bostadssektorn. Så har vi också fått ett samhällsbygge som det ser ut, alltifrån likriktade betongbyggen för bostäder till anonyma och kontoriserade, avhumaniserade, identitetsslösa stadskärnor, skapade mer för "huvudhjulingar" än för människor. Det är dags att hävda skönheten som ett nödvändigt byggnads och samhällsbegrepp. Det är dags att ge arkitekterna, byggkonstnärerna, rätten att åter "signera" sina hus, och det är dags att ge konstnärerna och konsthantverkarna möjligheter att förstärka identiteten hos våra hus, kvarter och samhällen. För att citera Bostadspolitiska utredningen, som jag själv satt med i: "Estetiska krav kan inte vara underordnade ekonomiska och tekniska hänsyn eller tillföras sent i byggprocessen". En estetisk helhetssyn är därför väldigt viktig. I Miljöpartiets partimotion, Kr4, kräver vi att minst 1 % av totala byggnadskostnaden skall avsättas för särskild estetisk gestaltning och konstnärlig utsmyckning vid ny och ombyggnader av offentliga lokaler, hyresbostäder och bostadsrätter som har någon form att statligt stöd. Regeln kan dessutom kompletteras med infrastruktursatsningar som vägar, broar, järnvägar och liknande konstruktioner andra synliga enligt Centerns motion Kr283. I kulturpropositionen och i den bostadspolitiska utredningen anses 1 % som ett rimligt riktmärke för konstnärliga insatser i enskilda byggnadsprojekt. Även i detta betänkande upprepas det rimliga riktmärket. Enligt min mening finns det all anledning att nu återerövra insikten om skönhetens betydelse i samhällsrummet, att ge den lilla utsatta, men så viktiga och visionära yrkesgruppen av konstnärer och konsthantverkare möjligheter och utrymme igen. Och inte minst ge arkitekterna riktiga utmaningar inom ekologiskt hållbara ramar. Även om reservationen 36 inte når lika långt som Miljöpartiets visioner, delvis uttryckta i vår motion Kr4, utan enbart kräver 1 % som ett bestämt riktmärke, vill jag härmed yrka bifall till den. Konstnärernas arbeten måste enligt min mening i framtiden ingå som en nödvändig del i vårt samhällsbygge. Det är dags att plantera vår tids vårdträd för kommande generationer.

Fru talman! Kulturen är den tredje viktigaste tillväxtfaktorn både för städer och regioner. Den kommer efter infrastruktur och universitet men före skolor, bostäder och frihet. Detta beror på att konstnärerna är en utomordentligt viktig del i den kritiska massa som behövs för att man skall få fram en tillväxt och en kreativitet. Det är det som gör att det är ett sådant bekymmer att kulturen är så Stockholmsfixerad som den är här i landet. Nästan halva det statliga stödet går till Stockholm, och Stockholm får sex gånger så mycket av de statliga pengarna som Göteborg, Malmö och Umeå. Det kan inte få fortsätta. Hela Sverige skall leva, och detta är en viktig faktor för att Sverige skall leva. Konstnärerna spelar en mycket viktig roll. Av konstnärer finns det bra konstnärer, dåliga konstnärer och geniala konstnärer. Det är de geniala som vi vill få fram, och inte bara i Stockholm utan i hela landet. Det är då viktigt att urvalet sker så att man sprider det och att många deltar i det. Där har jag ett speciellt gott öga till Statens konstråd, som står för statens konstinköp för olika samhällsmiljöer. Man har tio projektledare som svarar för upphandlingen, ofta i kontrovers med brukarna. Jag menar att detta skall läggas på de lokala museerna. Då får man en mycket större bredd i urvalet, en bättre förankring och den lokala kunskap som behövs. När man nu här har tagit upp till diskussion utredningen om konstnärernas livsvillkor vill jag också slå ett slag för en idé som jag har fått avstyrkt flera gånger i kulturutskottet, nämligen att inrätta doktorandstipendier vid alla konstnärliga akademier. Man skulle dra en parallell med forskningen och låta de bästa eleverna få möjlighet till fyra års experimentell verksamhet avslutad med en examination i form av en bedömd utställning, konsert eller annat prov med betygssättning. Detta skulle ge de unga duktiga konstnärerna helt andra möjligheter att få sitt skapande utvecklat och få en möjlighet att etablera sig. Det bör som jag ser det införas på samtliga högskolor. Jag tror att det är ett mycket bättre sätt att gynna kreativiteten än att hjälpa de äldre etablerade konstnärerna. De är de unga hungriga konstnärerna som vi behöver få fram för att skapa den kreativa miljön i landet.

Herr talman! Jag vill bara väldigt kort göra Bertil Persson uppmärksam på att vi i utskottet vill att regeringen tar initiativ till en utredning som just ser över det statliga stödet till kommuner och landsting och hur det påverkar den omfattning av kulturutbud som nationalscenerna och andra helstatligt finansierade institutioner erbjuder. Detta sagt med anledning av inledningen av Bertil Perssons anförande.
Herr talman! De kollektiva lösningarna faller alltid socialdemokrater i smaken. Vad jag vill slå vakt om är konstnärernas möjlighet att etablera sig, utveckla sin konst och nå hög kvalitet. Det är de geniala konstnärerna vi, eller i varje fall jag, vill slå vakt om.

Herr talman! Nu inleder vi det avsnitt som kanske borde ha innehållit den debatt som upptog så mycket tid i det allmänkulturella avsnittet i förmiddags. Med 22 år mellan de stora kulturpolitiska debatterna borde tiden kanske ha använts till mer långsiktiga övergripande frågor. Skälet är uppenbart, kulturministern ansåg inte att riksdagens arbetsschema gick att förena med hennes personliga planer. För att i varje fall själsligen återkalla henne till denna debatt vill jag citera Radio Stockholm från en dag i höstas: Programledaren: "Så folkets museum, etnografiska då är ..Medelhavsmuseet och Östasiatiska försvinner alltså helt och hållet från Stockholm?" Marita Ulvskog: " Ja, det finns rätt gott om museer i Stockholm." Jag vill komplettera detta med ett citat från SVT Marita Ulvskog: "Möjligen kan man säga att jag lider av en yrkessjuka som många före detta journalister gör. Jag är tydlig. Om man lindar in sina budskap så kanske man inte når fram visserligen men då blir man inte heller, då möter man inte heller samma motstånd. Men jag tänker fortsätta att vara tydlig. Det tycker jag är mitt uppdrag som politiker." Ett tredje citat, nu från själva kulturpropositionen, rutan på s.142: Regeringens förslag:" Etnografiska museet i Göteborg får statligt huvudmannaskap den 1 januari 1999 och sammanförs samtidigt med Folkens museum - etnografiska, Medelhavsmuseet och Östasiatiska museet till ett samlat etnografiskt centralmuseum." I kulturutskottets betänkande har i dessa meningar ordet dels förts in två gånger. Och så ett utdrag ur DN: Det är inte fråga om att flytta museer till Göteborg utan om att bygga upp en ny sorts museum i Göteborg, sade Marita Ulvskog när hon presenterade Göteborgsdelarna av kulturpropositionen. "Jag är tydlig" är alltså Marita Ulvskogs egen beskrivning av sig själv. Denna tydliga person har lagt fram ett förslag och gjort uttalanden som har skapat mer diskussion och lett till mer uppvaktningar, demonstrationer, protester och reaktioner från grupper och enskilda i hela världen än något annat kulturförslag under de senaste åren. I själva sakfrågan: Det är bra att staten tar upp förhandlingar med Göteborgs stad om att det etnografiska museet där skall få statlig huvudman och att det finns en del pengar avdelade för att öka det museets resurser. Det är också bra att det sker en samordning av de etnografiska museerna i Göteborg och Kulturministern påstod tidigare i debatten att museiutredningen på sin tid föreslog en ny central statlig museibyråkrati, ett museiverk och att hennes förslag skulle vara ett bättre alternativ. Det är inte riktigt. Utredningen pekade på olika modeller och föreslog ett snabbt tillsättande av en organisationsutredning. Ett av förslagen i museiutredningen var att gruppera museerna efter teman, så som det i det nu aktuella fallet beskrivs i den gemensamma reservationen nr 42, av bl.a. m och fp. Av reservationen framgår också att vi anser att administrationen av denna verksamhet bör kunna förläggas till Göteborg. Men eftersom Moderaterna inte verkar bli inbjudna att delta i Organisationskommitténs arbete, spelar väl vår uppfattning på den här punkten inte heller någon större roll. Det som är fel är att samtidigt bryta sönder Statens Konstmuseer i Stockholm och föra bort Östasiatiska museet ur sitt konstmuseala sammanhang eller att slå sönder Statens historiska museer, vars roll sedan länge varit att samla och vårda det arkeologerna funnit, vare sig det är stenyxor eller guldmynt, vare sig det har grävts fram ur svensk eller grekisk jord. Jag står helt bakom Museiutredningens slutsats att strukturen på museiområdet måste klarläggas. Jag avvaktar det regeringsförslag om ledningsstrukturen som aviserats "redan under nästa år" innan jag tar slutlig ställning till hur de centrala museerna totalt sett skall hänga samman. Det tycker jag att kulturministern också borde ha gjort. Ett kort apropå angående Göteborg: Röhsska museet föreslås i propositionen få ett nätverksansvar för nutida konsthantverk och formgivning. Det är bra. För detta uppdrag har man tilldelats 500 000 kr. Beloppet motiveras av utskottsmajoriteten med att det är vad museet begärt. Den verklighetsbeskrivning jag fått säger att museet i efterskott fick en förfrågan om vilket belopp man skulle behöva och att man då angav Herr talman! Jag vill göra ytterligare en kommentar under museiavsnittet. Det är bra att friluftsmuseernas roll uppmärksammas. Det är viktigt att dessa museer, i en tid när naturhistoriska och ekologiska frågor växer i uppmärksamhet och betydelse, kan svara upp till de krav som inte minst skolorna har rätt att ställa. Nästa gång det blir aktuellt med ett nationellt uppdrag på museiområdet finns det starka skäl som talar för att det bör förläggas till friluftsmuseernas område. Kulturmiljön, herr talman, är det andra området som skall avhandlas i den här debattrundan. Här vill jag i första hand fästa kammarens uppmärksamhet på reservation nr 47 och utveckla tankegångarna kring ansvarsfördelningen inom kulturmiljöarbetet något. Låt mig beskriva hur jag menar att en idealisk modell skulle se ut. Som på så många andra områden skall det finnas en sektorsmyndighet. Den heter i det här sammanhanget Riksantikvarieämbetet. Den har att ansvara för myndighetsutövandet på central nivå. Den skall inte ha några sidouppgifter som skymmer koncentrationen på denna roll. Jag ser vissa tydliga paralleller till Det innebär att utbrytningen av Statens historiska museer, som vi självfallet biträder, skall följas av motsvarande frigörelse av Uppdragsverksamheten, UV, som dessutom bör uppdelas i lämpliga regionala enheter, och avdelningen för konservering, RIK. Bolagisering som en förberedelse för att släppa in andra intressenter eller privatisering kan vara en möjlighet. RAÄ:s myndighetsrepresentant regionalt är länsantikvarien. Även på denna nivå skall uppbyggnaden vara sådan att det inte finns risk för sammanblandning av roller. Kunskapsuppbyggnad, vård och publikarbete, som är de tre övriga verksamhetsgrenarna inom kulturmiljövården enligt RAÄ, blir då en uppgift för länsmuseet och landsantikvarien tillsammans. Jag ser klara fördelar med en relativt fri landsantikvarie, ungefär som man nu enligt uppgift planerar för det nya Skåne län, som får det statliga bidraget för sin verksamhet från sin sektorsmyndighet, RAÄ, medan länsmuseet, precis som nu, får bidrag genom Statens kulturråd enligt den nya ordningen för stöd till regional kulturverksamhet. Huvudmannaskapet för landsantikvarien bör kunna läggas på ett organ där både hembygdsrörelsen och kommunerna finns företrädda. När det skall utföras arkeologiska undersökningar t.ex. i samband med infrastrukturarbete, skall länsstyrelsen upphandla dessa enligt lagen om offentlig upphandling, LOU, på en marknad där det nuvarande men regionaliserade UV tillsammans med privata arkeologiföretag och kanske arkeologiföretag med anknytning till universitetsinstitutioner, landsantikvarieorganisationen eller regionala och lokala museer agerar på lika villkor. Länsstyrelsen sköter kvalitetskontrollen och övervakar att undersökningen dokumenteras. En sådan ordning skulle tillgodose kraven på sakkunskap och hög vetenskaplig kvalitet och verksamt bidra till metodutveckling och nytänkande på det arkeologiska området. I anslagshänseende hör till sist, herr talman, också stödet till icke-statliga kulturlokaler hemma under detta avsnitt. Vi moderater yrkar avslag på de tio miljonerna. Det är inte logiskt att samtidigt som man inför ett nytt statligt bidragssystem där det tydligt sägs ifrån att det statliga bidraget inte avser lokalkostnader ha kvar ett särskilt lokalbidrag. Pengarna skulle, om vi fått bestämma, tillsammans med ytterligare 16 miljoner ha tillförts ett anslag där de gör avsevärt större kulturnytta, nämligen bidraget till kulturmiljövård och kulturstöd vid ombyggnad.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

Kulturutredningen föreslog att en central myndighet skall ansvara för bidragsfördelningen inom museiområdet. Även Museiutredningen, som har beteckningen SOU 1994:51, behandlade museernas mål och organisationsstruktur. Kulturrådet handlägger nu ärenden av detta slag. Regeringen skriver i propositionen att den överväger Kulturrådets roll på den här punkten. Något förslag i ärendet har inte presenterats trots omfattande utredande. Folkpartiet anser att det redan nu finns tillräckligt underlag för att inrätta en sådan central myndighet, men kulturutskottet har inte tyckt att det var värt något beslut. Jag har inget yrkande här, men med dessa ord vill jag markera vår uppfattning på den här punkten.

Herr talman! Jag kan börja med att korta ned tiden med två minuter, eftersom jag redan under biblioteksavsnittet tog upp arkivväsendet. Jag tänker inte dra det igen. Det får räcka så. Förra året debatterade vi ett kvinnohistoriskt museum mycket flitigt här i kammaren. Hela fem partier hade då motionerat i frågan, men en majoritet beslutade att man inte skulle föregripa kulturpropositionen. Nu är vi här och skall fatta beslut om kulturpropositionen, och det finns inget förslag med. Regeringen föreslår att klass och kön skall genomsyra all museiverksamhet. Det är mycket lovvärt men otillräckligt. Jag tror att det behövs ett nationellt museum med ansvar för att kvinnors liv och historia lyfts fram och är en motor för alla andra museer och deras verksamhet. De skall även kunna belysa samlingarna ur ett könsperspektiv på ett rättvist sätt. Jämställdhet är inte någonting som bara kommer av sig självt. Vi måste kämpa för den, fortbilda oss och försöka se den som en integrerad del i samhället. Om vi skall klara av de intentioner som finns i propositionen och ta in det i alla delar måste vi ha detta kvinnohistoriska museum. Det kan bli en motor i genomförandet av de intentioner som finns. Det måste finnas någonting att hämta kunskap och kraft ifrån. Det finns ett behov hos kvinnor och män att söka sina rötter, både socialt och kulturellt. Den bristande kunskapen och det begränsade utrymmet på de i dag etablerade museerna talar för ett inrättande av ett separat museum med nationellt ansvar för kvinnors historia. Jag yrkar inte bifall till reservationen, men jag står givetvis bakom reservation 5, och hoppas att regeringen återkommer med detta i nästa budget, annars gör jag det. Herr talman! Jag har också nyligen blivit informerad om att skolornas museibesök har minskat. Hypotesen angående orsaken till detta är det nya löneavtalet. Det innebär att lärarna inte får kompensation för studiebesök av den här arten. Museibesök räknas numer inte som studietid. De ersätts bara med 0,5 timmar per timme. Det utgår inte heller någon ersättning för resor. Jag tycker att det i allra högsta grad är en kulturpolitisk fråga. Jag vill lyfta fram den i kammaren för att uppmärksamma regeringspartiet på att detta är ett problem. Jag undrar om ni vet om det, och om ni tänker göra något åt det. Herr talman! Vänsterpartiet har tillsammans med Socialdemokraterna diskuterat sig fram till en lösning angående ett världskulturmuseum i Göteborg. Vid den första snabbläsningen av propositionen, det som stod i rutan, tyckte jag att allting verkade helt okej. När sedan medierna speglade frågan och kulturministern gjorde sina uttalanden backade jag faktiskt två steg. Innebar det en flytt av föremål och nedläggning av tre museer i Stockholm eller inte? Hur mycket skulle det kosta? Var verkligen det här ett flyttlassprojekt, eller var det en kulturpolitisk satsning? Det verkade ju faktiskt vara en satsning på flyttfirmorna. Jag förstår de partier som fastnade i det här. Jag gick dock vidare, och jag pratade med Marita Ulvskog. Hon har också här tagit på sig ett stort ansvar för det här med tydligheten, och det tycker jag att vi skall ge henne en eloge för. Nu kan vi alltså stryka ett streck över farhågorna om att flyttlassen skall gå från Stockholm till Göteborg. Det är inte på det viset. Nu är det viktigt att vi fokuserar på den nysatsning som förslaget innebär. Fyra museienheter samordnas under en gemensam ny myndighet i Göteborg, och det här innebär alltså inga förändringar för Stockholmspubliken. Med uppgörelsen har vi försökt ta ansvar för kulturen i hela landet. Jag tror också att om uppgörelsen inte hade blivit av hade pengarna till Göteborgs etnografiska museer troligen prövats varje år i varje budget. Genom att flytta de administrativa delarna till Göteborg och göra en nysatsning på ett världskulturmuseum får vi nu en långsiktig lösning. Inga förändringar kommer alltså att ske före 1999, då det nya museet skall invigas och den nya myndigheten inrättas. Ett ökat reformutrymme i budgeten för 1999 kommer också att anslås myndigheten. Många har också frågat varför Östasiatiska museet och Medelhavsmuseet skall ingå organisatoriskt i myndigheten. Jag tycker att det är ett klokt förslag, även om jag kan förstå att många inte tycker det. Som jag ser det är det en styrka och en bredd att integrera olika delar med varandra så att de bildar en helhet. Ett tyg vävs av många olika trådar. Konst, etnografi och arkeologi väver tillsammans ett mönster, ett mönster som gör det lättare för oss att förstå hur saker och ting hänger ihop i en större helhet. Det är det som är själva syftet, förutom de starka skäl som finns att värna om samlingarna i Göteborg. Det är helt enkelt en ideologisk fråga. 2. Natur och ekologi. Där skulle Naturhistoriska museet ingå. 3. Fokus människan och historien. Där skulle Medelhavsmuseet, Östasiatiska, Historiska och Nordiska museet m.fl. ingå. Som jag ser det är förslaget inte helt taget ur luften, och den lösning som nu presenteras tycker jag faktiskt är mer tilltalande än den jag just läste upp. Förslaget fångar upp aspekten människan i världen och renodlar den genom att ta bort Skansen och Tekniska museet men i stället föra in Medelhavsmuseet och Östasiatiska museet. Jag tycker att vi nu skall ge organisationskommittén chansen att lägga fram förslag till regeringen så att den i sin tur kan lägga fram förslag till riksdagen om frågor rörande den nya myndighetens uppdrag, organisation, budget, lokaler m.m. - precis som vi har skrivit i betänkandetexten. Jag hoppas också att vi skall ta emot den öppna hand som kulturministern gav oss alla på förmiddagen när det gäller att ingå i organisationskommittén. Samtidsfrågorna berör ju oss alla. Kulturmöten, migration, etniska konflikter, globalisering, urbanisering samt möten mellan det lokala och det globala behöver helt enkelt närma sig varandra. En nysatsning i Göteborg med ett samarbete med de tre berörda enheterna i Stockholm tror Vänsterpartiet är ett steg i rätt riktning. Genom den här konkreta satsningen kan vi värna den kulturella mångfalden. Jag yrkar bifall till förslaget.

Fru talman! Eftersom Moderaterna väl inte ansågs omfattas av kulturministerns öppna hand kanske jag vågar ifrågasätta två av de påståenden som Charlotta L Bjälkebring gör, nämligen att det nu är dags att stryka ett streck över den diskussion som hittills har varit och påståendet att det inte kommer att bli någon förändring i Stockholm. Den enkla matematiken kring driftskostnaden för ett Göteborgsmuseum visar att det måste föras över pengar från Stockholm till Göteborg. Vid en frågestund här en torsdag frågade jag ministern hur många av de om jag minns rätt 35 tjänsterna i Stockholm som skulle kunna bli berörda. Det svarade hon inte på, men att de inte skulle vara helt oberörda var tydligt. Jag måste därför än en gång säga att jag är rädd att Charlotta L Bjälkebring har blivit missledd.
Fru talman! Givetvis kan jag inte skriva sanningen i framtiden. Men det här förslaget kommer att återkomma till riksdagen i en proposition. Om det då är stora förändringar, om man inte har tagit hänsyn till kulturutskottets betänkande, är det i så fall upp till oss att ge backning på förslaget.

Fru talman! Jag skall inte ta upp de etnografiska museerna. Det kan väl vara en tröst för alla här. Det finns mycket att säga om museerna. Jag skall vara mycket kortfattad. Charlotta L Bjälkebring sade att skolbarnens museibesök har minskat. Det har de, och det är mycket tråkigt, det kan jag instämma i. Men museipubliken i övrigt har ökat på senare år, och det tycker jag trots allt är litet hoppingivande. Jag tror att museerna har stora förutsättningar att utvecklas och bli ännu mer betydelsefulla än de är. Jag tror att de kan öppna sig mot samhället på ett annat sätt än vad de gör i dag. Museerna är vårt gemensamma minne, säger vi ofta. Det är riktigt, men de är också en kunskapsbank av stora mått, och de är institutioner som bjuder på fantastiska upplevelser. Därför hoppas jag att kommunerna i fortsättningen kommer att få så pass stora möjligheter att de kan ge skolbarnen möjlighet att besöka museerna. Det är något som vi får tala med våra kommunpolitiker om. Jag tycker att det är mycket angeläget. Tyvärr tänker jag hoppa över rätt mycket om länsmuseerna också för att göra mitt anförande kort. Länsmuseerna är viktiga, och de har fått en hel del uppdrag på senare år. Vi har skickat ut uppgifter till länsmuseerna. Det tror jag är väldigt viktigt. Länsmuseerna i sin tur har ett ansvar - man kan kalla det för en subsidiär uppgift - att stödja och hjälpa de lokala museerna. Deras uppgift är inte betydelselös, även om de små museerna inte har samma bredd som regionmuseerna har. Det är bra att utskottet i sitt betänkande påminner om de regionala museernas möjligheter att ge delar av sitt stöd vidare till lokala museer som t.ex. kan ta ansvar för vissa insamlingsområden. Det är viktigt med samarbete mellan de olika nivåerna. De mindre museerna kan också behöva medverkan vid utställningar, och de kan behöva råd. Vi talar ibland om de små museerna som om de saknade alla tillgångar och alla möjligheter. Deras största tillgång är, tycker jag, eldsjälarna - ibland amatörer men väldigt ofta, förvånansvärt ofta, professionella - som ger av sin tid och sin kunskap. Eldsjälar nämnde någon förut här i dag. Då kom jag naturligtvis att tänka på musikskolorna, som jag inte hann ta upp i mitt tidigare anförande. Jag minns mina barns musiklärare, en eldsjäl som startade en musikskola och fick den att blomma, och jag minns vår ordförande i hembygdsföreningen, som har gjort en otrolig insats. Man undrar ibland när man ser de eldsjälar som vi så väl behöver inom hela kulturområdet: Hur gör man för att tända eldsjälar? Jag tror inte att vi kan det. Det står utanför vår förmåga. Men hur håller man dem brinnande, eller hur hindrar man att de blir utbrända? Det kanske är en uppgift som vi till en del kan ta till oss. Kulturlivet behöver många mycket engagerade människor. Tyvärr glömde jag mitt papper om kulturarvet hemma på mitt rum, och det upptäckte jag nu när jag skulle gå upp i talarstolen, men jag vill säga några ord ändå. Det finns stor förståelse för att bevara vårt kulturarv i både slott och koja. Jag tror inte att den svenska befolkningen över lag tycker att det är betydelselöst. Jag tror att alla känner för det. När man i bygderna ordnar med projekt där man tar till vara gamla hus eller restaurerar gamla industrier finns det ett väldigt intresse för det. Man kan kombinera praktik för arbetslösa med en kulturhistorisk uppgift. Det kan ibland kännas som att det åvilar oss ett stort ekonomiskt ansvar, och det kan vara besvärligt ibland, men vi känner också att det är viktigt att vi för arvet vidare till kommande generationer. Om vi inte tar det här ansvaret har en länk brustit. Kulturarvet är inte bara lerskärvor, runstenar och kyrkor. Kulturarvet är också traditioner och värderingar. Det vill jag gärna påminna om när vi så nyligen har hört hur man i Uddevalla tänker göra sig urarva och säger att vi inte skall kunna fira skolavslutning i kyrkan på vanligt sätt. Talman Birgitta Dahl påminde i morse om hur hon de första sju åren hade firat jul tillsammans med invandrare eller flyktingar. Jag tycker att det är ett väldigt fint sätt att förmedla vårt kulturarv till andra. Jag tror inte att vi behöver göra oss urarva. Jag tror att vi kan dela med oss av vårt arv. Det tror jag att alla har respekt för. Till slut vill jag önska talmannen och er alla en god jul. Jag hoppas att ni får fira en traditionsenlig jul på det sätt som ni själva önskar.

Fru talman! Ett museum ger dagens och morgondagens människor kunskaper om det förflutna, det ger oss kunskap om samtiden, och det visar framtidens möjligheter. Vad ett museum är kan beskrivas på många olika sätt. En definition, som inte är oomtvistad, lämnades av den statliga museiutredningen 1994. Där beskrevs ett museum på följande sätt: "Ett museum är en del av samhällets kollektiva minne. Museet samlar in, dokumenterar, bevarar och levandegör föremål och andra vittnesbörd om människors kultur och miljö. Det utvecklar och förmedlar kunskap och bjuder upplevelser för alla sinnen. Det är öppet för allmänheten och medverkar i samhällsutvecklingen. Museets syfte är bildning för medborgarna". Det är i mitt tycke en öppen och inbjudande definition. Den beskriver också en brytningstid för museernas del mellan en tidigare koncentration på föremål och forskning och en utökad satsning också på museibesökarna. Detta är naturligtvis en utveckling som redan pågår och som har pågått länge. Det är också en brytningstid mellan det som är föremål och det som är andra vittnesbörd. Enligt det gamla sättet att se, är ett museum som saknar föremål inget museum. Men för den som har tillgång till det vi brukar kalla "nätet" är det i dag fullt möjligt att göra besök på elektroniska museer världen över. Där kan man få bild-, text och ljudupplevelser. Denna företeelse finns också hos oss. Som exempel kan nämnas att det just nu pågår ett bygge - i bildlig mening - i mångmiljonklassen av ett elektroniskt Nobelmuseum. För egen del är jag övertygad om att de elektroniska museerna aldrig kan ersätta museerna med tanke på vilka värdefulla mötesplatser dessa är, men de kan bli ett viktigt komplement som kan bidra till att nya grupper hittar vägen till våra museer. Utvecklingen ställer definitivt frågan om giltigheten i vår nuvarande museidefinition på sin spets. Regeringen anger i kulturpropositionen att statens insatser på museiområdet framför allt skall ha fyra syften. Jag skall inte gå igenom dem. Jag vill bara säga att den inriktning som regeringen föreslår enligt utskottet ligger väl i linje med de mål för kulturpolitiken som utskottet föreslår. Museisektorn är utan tvivel en av de mest spännande sektorerna inom kulturområdet. Det nya Moderna museet och Arkitekturmuseet i Stockholm är två exempel. Ett annat exempel är det världskulturmuseum som skall etableras i Göteborg. Nu har redan den frågan debatterats under förmiddagen, så jag avser inte att nu belysa det värdefulla i ett världskulturmuseum. Det tycker jag att kulturministern gjorde på ett bra sätt. Jag vill i stället ägna en stund åt att belysa de skillnader som finns i utskottet i den här frågan. Jag tycker att det är hög tid att vara konstruktiv och möjligen sluta att debattera det som inte skall genomföras. Jag vill ändå i det här sammanhanget passa på och framföra ett tack till Vänsterpartiet för den konstruktiva inställning man har haft i den här frågan. I sakfrågan uppfattar jag dock att Moderaterna, Folkpartiet, Centern och Kristdemokraterna vill vara med på vagnen så långt att de båda etnografiska museerna sammanförs och att den myndigheten lokaliseras till Göteborg. Det de borgerliga partierna vänder sig emot, är att också Östasiatiska museet och Medelhavsmuseet sammanförs i den etnografiska myndigheten. Därför tycker jag att det känns viktigt att försöka framhålla tre argument för utskottsmajoritetens förslag i betänkandet. För de första: Andra kulturer än vår egen har i takt med att invandring och flyktingmottagande ökat, fått en annan betydelse än tidigare. Regeringen har givit de tre berörda Stockholmsmuseerna ett uppdrag i syfte att närmare knyta an till invandargruppernas behov. I takt med att samhället förändras, är det väl i högsta grad rimligt att vi ser på hur museiområdet kan organiseras för att bättre klara av den viktiga uppgiften att främja kontakterna mellan den svenska kulturen och andra kulturer? För det andra: Det är inte så att den nuvarande statliga museiorganisationen en gång för alla är given. Det måste vara möjligt för oss som representerar medborgarna, och som har ansvaret för den statliga museipolitiken, att ställa frågan om verksamheten kan bedrivas på ett bättre sätt eller organiseras på ett annat sätt för att nå nya syften. Också jag vill påminna om den statliga museiutredningen. I den ingick för övrigt Jan Backman. Där lade vi fram förslaget att organisera om det statliga museiväsendet till fyra myndigheter på det sätt som Charlotta Bjälkebring har beskrivit. I stället för ett trettiotal myndigheter, skulle vi få fyra.

Där ställde vi frågan: Är Östasiatiska museet ett konstmuseum eller ett kulturhistoriskt museum? Samlingarna består mest av konstföremål, men den utåtriktade verksamheten, och publikens förväntningar, har kanske mer med kulturmöte att göra. Vi nämnde också Medelhavsmuseet i det sammanhanget. För det tredje: Jag ser inte att ett sammanförande av Östasiatiska museet och Medelhavsmuseet i en etnografisk myndighet som hämmande för vare sig I stället ser jag att det berikar det etnografiska området. Socialdemokraternas och Vänsterpartiets syfte är alltså att utveckla denna del av den statliga museipolitiken. Men bestämmer man sig för att idén om ett världskulturmuseum inte går att genomföra, då går den naturligtvis inte att genomföra. Så enkelt är det. Fru talman! Jag vill också beröra Arbetets museum i Norrköping. Det är en av de sex institutioner som fått ett nationellt uppdrag under perioden 1997 1999. Det är ett erkännande av museets insatser när det gäller att belysa arbete och arbetsliv. Det gäller bl.a. industrisamhällets framväxt och, inte minst, att lyfta fram kvinnornas betydelse i vår historia. Moderaterna i kulturutskottet tycker inte att Arbetets museum skall ha ett nationellt uppdrag för att kunna delge andra museer sina kunskaper och erfarenheter. Däremot accepterar Moderaterna de andra nationella uppdragen. Varför är Moderaterna så avogt inställda till strävandena att belysa arbetets historia, och då inte minst kvinnornas? I praktiken vill man lägga ned verksamheten eftersom man föreslår att hela statsbidraget skall tas bort. Jag måste frågan Jan Backman: Är det inte dags att Moderaterna nu erkänner arbetets historia? Ni har ju aldrig ifrågasatt maskinernas historia i form av Tekniska museet. Med detta vill jag, fru talman, yrka bifall till hemställan i betänkandet och avslag på reservationerna.

Fru talman! Marianne Andersson menar att invandrarkulturen också måste få sin belysning här i Stockholm. Jag vill påpeka att vi på s. 124 i det betänkande som vi står bakom säger att när det gäller verksamheten vid de tre Stockholmsmuseerna har regeringen gett uppdraget att tillgodose invandrargruppernas behov. Detta står alltså i betänkandet. Jag vill understryka, Marianne Andersson, att det som Socialdemokraternas och Vänsterpartiets uppgörelse innebär är att de här museerna finns kvar med verksamhet i Stockholm och har det här uppdraget. Invandrarkulturerna kommer naturligtvis att belysas också i Stockholm i fortsättningen.

Fru talman! Vad beträffar frågan om hanteringen är det bara att konstatera att den kunde ha skötts bättre. Vi hade väl aldrig fått den här stora debatten efter det att propositionen presenterats om det hade gjorts en bra presentation av förslaget. Jag har ingen annan inställning än Marianne Andersson på den punkten. Däremot vill jag understryka att det är ett bra förslag, på det sätt som det nu har lyfts fram. Marianne Andersson tog upp frågan om Sjöhistoriska museet och Marinmuseum i Karlskrona. Jag vill också kommentera den, då jag inte hann göra det i mitt tidigare inlägg. Det är inte så att kulturutskottet har uttalat att myndigheten skall förläggas till Karlskrona. Vi har sagt att organisationskommittén skall få i uppdrag att se på möjligheterna att förlägga myndigheten till Karlskrona.
Fru talman! Jag kan instämma i mycket av det som Marianne Andersson sade, men jag vill ändå kommentera någon punkt. Björn Kaaling säger att de tre Stockholmsmuseerna har fått ett uppdrag att särskilt belysa invandrarkulturen i Sverige. Samtidigt har Historiska museet fått ett uppdrag att undersöka hur vi kan motverka främlingsfientlighet och rasism. Medelhavsmuseet och Historiska museet hänger organisatoriskt samman, och det är möjligt att det finns samordningsfördelar med att ha kvar den organisationen. Den nuvarande organisationen är inte en gång för alla given, säger Björn Kaaling. Det håller jag helt med om. När Museiutredningen föreslog en fortsatt utredning kring museiorganisationsstrukturen var inte tanken att det skulle ske på det här sättet. Vi pratade mycket där, om jag minns rätt, om medinflytande från berörda museer. En av våra idéer var t.o.m. att de själva skulle få utreda hur de skulle hänga ihop inbördes. Visserligen kan man påstå att Bengt Säve Söderbergh - som var ordförande i Museiutredningen - är väldigt Stockholmsbunden, men att hans reaktion på förslaget om flytten skulle bero på att han är stockholmare vägrar jag att tro. Jag tror snarare att den beror på hans insikt i hur man skall bete sig med museiorganisation. Det finns numera tecken på att Östasiatiska museet har ett större inslag av konstvetenskap än av etnografi, vilket jag inte var riktigt medveten om tidigare. Jag skall kort säga något om Arbetets museum, fru talman. Det görs museala insatser för att sprida förståelse för arbetets villkor och även för kvinnors villkor i arbetslivet på andra håll än i Norrköping. Vår invändning var att det hade tagits initiativ av olika organisationer, som sedan inte tog det ekonomiska ansvaret fullt ut utan ansåg att staten skulle ta över det. Det var det vi opponerade oss mot.
Fru talman! Det är möjligen kring Arbetets museum som jag skulle vilja fortsätta resonemanget med Nog är det väl så, Jan Backman, att ni från moderat sida sitter fast i att Arbetets museum skulle vara arbetarrörelsens museum. Det är där ni har fastnat. Att Arbetets museum belyser arbetets historia innebär inte att det är och skall vara ett arbetarrörelsens museum. Det finns eldsjälar på andra håll i landet som bedriver sådan verksamhet. Jag tycker att det är viktigt att framhålla just att det är rimligt att vi i samhället har åtminstone ett museum som lyfter fram arbetet och arbetets historia. På samma sätt som vi avsätter statliga resurser till Tekniska museet, som visar maskinernas historia och den tekniska utvecklingen, är det väl rimligt att vi avsätter en del statliga resurser också för att belysa arbetets villkor.
Fru talman! Jag kan hålla med Björn Kaaling om att det kanske var litet överilat av oss att stryka hela det statliga anslaget till Arbetets museum. Men vi ville med det göra den markeringen att de ursprungliga huvudmännen också måste vara med och ta sitt ansvar och känna att det är de som skall föra verksamheten vidare. Statens stöd måste sedan komma som en följd av att man själv visar att man kan ta ansvar.

Fru talman! De tre museerna i Stockholm, som vi nu talar om, bedriver sin verksamhet precis på det sätt som vi önskade i utredningen. Utifrån sina olika karaktärer gör de just det. Varför skall de administreras från Göteborg? Jag och Miljöpartiet vill först se en utredning som styrker att det skulle bli bättre då. Och varför skall vi ta beslut i dag, om det skall dröja flera år innan någonting händer? Varför då inte ta ett beslut om utredning först? Då slipper vi den oro som finns i dag. Sedan hade jag också tänkt fråga Björn Kaaling om han höll med om att den här frågan har hanterats på ett demokratiskt helt förkastligt sätt, men det har han redan tillstyrkt, fast med en annan formulering. Jag avstår därför från att ställa den frågan.
Fru talman! När det gäller den demokratiska aspekten tycker jag att kulturministern i dag gav ett bra svar. När organisationskommittén kan återkomma till riksdagen har ju riksdagen möjlighet att ta ställning. Miljöpartiet brukar återkomma just till påståendet om det odemokratiska handläggandet. I sin reservation framhåller Miljöpartiet avsaknaden av utredningar och remiss av frågan och att detta är en allvarlig brist på respekt för det demokratiska systemet. I en annan reservation, om ett filmmuseum, föreslår Miljöpartiet att vi i riksdagen i dag skall fatta beslut om att ett filmmuseum omedelbart skall projekteras. Man vill anvisa 4 miljoner kronor till detta. Här kräver inte Miljöpartiet någon utredning eller något remissförfarande. Är inte också detta en allvarlig brist på respekt för det demokratiska systemet? Var finns logiken, Ewa
Fru talman! Jag väntade på att få den frågan, så jag har förberett ett svar, nämligen en projektering. Man beslutar om ekonomi till en projektering för att sedan fatta beslut om vad den egentligen skall innehålla. Det måste finnas pengar för att sätt i gång och projektera, på precis samma sätt som vi i dag beslutar om 3,7 miljoner till Göteborgs etnografiska museum, så att det kan få möjlighet att visa alla de fantastiska, nationellt intressanta föremål som det har. Varför beslut i dag?
Fru talman! Vi har uppenbarligen inte samma syn på när projektering kommer in i ett byggled. Får jag ta tillfället i akt, fru talman, att kommentera det både Ewa Larsson och Charlotta Bjälkebring tog upp tidigare, frågan om ett kvinnomuseum. Där skulle jag vilja stryka under att jag inte har uppfattat att det råder någon som helst delad mening i kulturutskottet om vikten av att inom museiväsendet lyfta fram också kvinnornas historia. Det framhålls också i kulturpropositionen. Skillnaden mellan utskottets majoritet å ena sidan och Vänsterpartiets och Miljöpartiets reservation å den andra handlar i stället om på vilket sätt detta görs bäst. Utskottsmajoriteten menar att kvinnoperspektivet självklart skall läggas in i den ordinarie verksamheten. Detta understryks av att utskottet ställer sig bakom regeringens förslag om att ändra det statliga bidragssystemet så att museerna kan använda en mindre del av anslaget för att prioritera bl.a.

Fru talman! Bakom talarstolen finns en bild av en Tjuktjuk-kvinna, en kvinna tillhörande en av de många folkgrupper runt om i vår gemensamma värld som slåss för sin rätt att behålla sin kultur och som för en daglig kamp för sitt existensberättigande. Världens folk har en plats på såväl Folkens museum i Stockholm som på det etnografiska museet i Göteborg. Mot bakgrund av vissa s.k. vetenskapliga inslag i vårt historiska arv, den rasbiologiska forskningen, där Sverige i mer än hundra år, långt in på vårt nuvarande sekel, bidrog till plundring och mord av människor, anser jag att det finns ett ansvar att i dag via våra gemensamma resurser förvalta de föremål vi har med största respekt, utifrån perspektivet att föremålssamlande i sig inte har ett egenvärde, men att viljan att vårda föremål och bejaka en annan människogrupps kultur och existensberättigande har ett mycket högt värde. Fru talman! Jag delar inte den föraktfulla syn som i debatten uttryckts kring föremålsvård. I en av Folkens museums fem klimatzoner finns tio kubikmeter mänskliga rester bevarade. Egentligen är min grundinställning att såväl föremål som mänskliga kvarlevor skall återbördas till sitt ursprung närhelst detta är möjligt och det finns en mottagare som begär det. Dessa föremål kan ersättas med nyare föremål, och på så sätt bidrar man till att främja utbytet och stärka olika folkgruppers rätt till skapande runt om i världen. Det är av praktiska skäl än så länge inte möjligt, och därför har vi ett stort ansvar att förvalta och visa föremålen med betydande etiska hänsyn. Jag vill i sammanhanget ge en eloge till Folkens Museum i Stockholm för det internationella initiativ man tagit till att driva på diskussionen kring återlämnande av föremål. Men detta är bara en aspekt på Folkens museums verksamhet. Museet har under senare år byggt upp stabila men vitala kontakter med olika etniska föreningar i Stockholm, och museets verksamhet präglas av ett stort utbyte med varierande program. Representanter för Stockholms sameförening har litet skämtsamt kallat Folkens museum för sin ambassad i Stockholm - vilket inte kan tolkas som annat än en komplimang. Det är positivt att man föreslår nytänkande och nya satsningar. Ett världsmuseum i Göteborg är en god idé, som jag stöder till fullo. Dock verkar Marita Ulvskogs inställning inte ha varit att främst verka för en kreativ verksamhet, snarare har hon velat visa hur tuff hon är och hur mycket makt hon har när hon driver ärendet på ett sådant sätt att så många känner sig överkörda, vilket framkommit inte minst i de demonstrationer som har hållits. Nytänkande är också bra på det sättet att vi inte får acceptera en tendens till exotism i utställningsverksamheten. Det undviks med ett större publikt underlag, vilket kan nås om utställningsbudgeten utökas, såsom Miljöpartiet föreslagit. Viljan, kunskapen och nytänkandet finns faktiskt hos museipersonalen, inte på Kulturdepartementet. Fru talman! Ett världskulturmuseum ger i och för sig möjligheter att betona det moderna antropologiska perspektivet. När kommer t.ex. exempel den första utställningen om kulturella koder hos kommunalpampen och hans föremål - en utställning som inte gjorts med hans egna ögon? Man har ju tagit sig friheten att skildra andra folkgrupper med egna ögon, varför kan man då inte göra en utställning om kommunalpampar som grupp, utifrån den maktfaktor de som grupp och individer utgör i så många samhällen? Eller är det för känsligt fortfarande? Ge museerna fler möjligheter att utvecklas även i detta avseende! Då menar jag inte specifikt förslaget om kommunalpampar, utan jag menar möjligheten att utmana mer. I tider när folk förlorar sina jobb för att de uttrycker sina personliga åsikter behövs en kulturminister som stöttar en sådan utveckling. Vad gäller nytänkande får hon inte ge med den ena handen och ta med den andra, som hon föreslår. Folkens museum har liksom de andra museerna kämpat i stark motvind med stora ekonomiska problem, och nästa år får minst 15 % av personalstyrkan gå på grund av nedskärningar. Som ledamot av Folkens museums styrelse vill jag betona att detta har varit ett mycket tungt beslut att fatta. Det är bra att Göteborgs etnografiska museum i stället för att läggas ned, som vi befarade, ges huvudmannaskap och resurser. Men jag är mycket orolig för vad som skall hända med den befintliga verksamheten i Stockholm. Som jag ser det är det inte möjligt att få fram ekonomiska resurser till en bra och kreativ utställningsverksamhet i Stockholm samtidigt som vi bygger ett världskulturmuseum i Göteborg. Och då förlorar vi, därför att ett nytt världskulturmuseum i Göteborg innebär mindre utbud än fyra välfungerande museer i Stockholm och Göteborg med en vettig utställningsbudget. Fru talman! Jag struntar blankt i om verksamheten ligger i Sundsvall, Eslöv, Stockholm eller Göteborg. Jag bryr mig i första hand om att utbudet skall vara så stort och varierat som möjligt - med största möjliga tillgänglighet - och att verksamheten håller hög kvalitet och utvecklas. Regional fördelning av kulturresurserna är bra, men det kan inte vara ett självändamål som sker på verksamhetens bekostnad. Jag vill också yrka bifall till reservation 40. Sedan vill jag ställa två frågor till Jan Backman och framför allt till Björn Kaaling: Vad är "invandrarkulturen"? Eftersom ni använde det uttrycket i era repliker alldeles nyss vill jag att ni förklarar för mig, om ni vågar, vad är "invandrarkulturen"?

Fru talman! Jag vill börja med att tacka för den kultur som Elisa Abascal Reyes har bestått oss med i form av den bild som visades här. Jag reagerade framför allt när Elisa Abascal Reyes sade att jag skulle ha gett uttryck för en föraktfull syn på föremålsvården. Jag förstår inte riktigt hur Elisa Abascal Reyes har kunna få den uppfattningen. Jag kanske var otydlig, i så fall beroende på tidsbrist. Jag underströk i mitt inledningsanförande att utskottet står bakom de mål för museiområdet som regeringen har föreslagit. Ett av de fyra mål som jag inte ansåg mig ha tid att läsa upp var följande: Inrikta museernas inre verksamhet mot förbättrad vård och registrering av föremålen. Till detta vill jag gärna till Elisa Abascal Reyes säga att den nuvarande regeringen faktiskt har sett till att det har satsats 235 miljoner kronor på ett stort Sesamprojekt, som just har varit inriktat på att förbättra föremålsvården vid landets museer. Det har varit ett bra projekt. Det finns all anledning att gå vidare på det området när det gäller föremålen och att förbättra vården av dem.
Fru talman! När det gäller föremålsvård sade jag att det finns en föraktfull inställning uttryckt i debatten, inte minst från chefen för Kulturdepartementet, som i flera uttalanden haft ett visst förakt och nästan fnyst åt föremålsbehandlingen, att man bara är inriktad på föremålen och inte bryr sig om den publika verksamheten. När det gäller IT-satsningar och Sesamprojektet, som Björn Kaaling talar så varmt om, måste jag säga att det i mina ögon framstår som rena skämtet. Man anslår medel för att anställa personal för att göra en elektronisk dokumentering av föremål, vilket t.ex. skett på Folkens museum, men man ger dem inga pengar till reprokameror eller den elektroniska utrustning som krävs för att genomföra själva dokumenteringen. Vi stod inför den situationen att vi kunde anställa fem personer, men de skulle få sitta med penna och papper och försöka överföra föremålen elektroniskt. Är det en bra kulturpolitik? Det var Sedan noterade jag att Björn Kaaling fortfarande inte har svarat på frågan: Vad är "invandrarkulturen"?
Fru talman! Vården av föremålen, det vill jag understryka, har museerna ansvaret för. Detta skall rymmas inom de ramar som gäller för museerna. I första hand är det naturligtvis fråga om hur man prioriterar sina resurser. Elisa Abascal Reyes, ledamöterna i ett museums styrelse har väl de bästa möjligheterna att påverka och att se till att de museiresurser man har faktiskt räcker till föremålsvården. Det är beklagligt med sådant som det som inträffat på Etnografiska Museet. Dess textilsamling har alltså råkat ut för ett stort malangrepp. Det ankommer självfallet på styrelsen att se till att personalen får de resurser som behövs för att konservera om dessa material. Utöver detta har det under några års tid varit möjligt för museerna att använda SESAM-pengar för att bättre kunna ta hand om sina föremål.
Fru talman! Björn Kaaling gör det enkelt för sig genom att lägga hela skulden på styrelsen och säga att vi inte har lyckats förvalta pengarna. Föremålsvården klarar vi, men vad vi inte klarar är utställningsbudgeten. Museets ledning får ett bristfälligt underlag när det gäller att åstadkomma en vettig verksamhetsbudget. Det har lett till synen på museerna att de inte klarar sina uppdrag och att de är tråkiga. Det har framförts inte minst av kulturminister Marita Ulvskog, som tyvärr inte är här just nu. Vi har största respekt för föremålsvården, men pengarna räcker alltså inte. Vad begär Björn Kaaling? Begär han att styrelsen själv skall plocka fram pengar? Jag har ingen miljon att bidra med. Vad skall man göra när riksdagen ständigt beslutar om nedskärningar i budgeten och inte ens kompenserar för löneökningar? Vad skall man då göra? Hur skall styrelsen på ett vettigt sätt då hantera sitt uppdrag, nämligen att stå för en bra utställningsbudget och en bra föremålsvård? Det här går inte ihop. Därför tvingas vi avskeda folk. Det är alltså ett tvång, Björn Kaaling, inte ett nöje, och detta kan styrelsen inte lastas för. Jag noterar att Björn Kaaling fortfarande inte har svarat på frågan om vad "invandrarkulturen" är för något. För mitt vidkommande finns det ingenting som kallas för "invandrarkulturen". Jag tar gärna en diskussion med Björn Kaaling efter den här debatten. Vi kan föra den utanför denna kammare eller någon annanstans - var som helst. Jag vill gärna ha ett svar på den frågan.

Fru talman! Fanny Rizell ställde frågan: Hur tänder man eldsjälarnas eldar? Hon ansåg att vi kanske inte klarar det. Jag kan hålla med om att det inte är så lätt. Få har i den här debatten pratat om själva idén med världskulturmuseet. Hur tänder vi den elden - människor som verkligen brinner för en idé? Jag besökte Etnografen i Göteborg tillsammans med två av mina barnbarn, två flickor som är åtta respektive nio år. Jag hade litet svårt att tända dem för de världsunika paracastextilierna. Det var litet väl abstrakt. Sedan kom vi till en nybyggd avdelning, som iordningställts i samarbete med Göteborgs universitet och som innehåller ett slags kubanska offeraltare. Det är här fråga om en mycket märklig religion, som är ett slags blandning av katolicism och afrikanska naturreligioner. Olika dockor representerar olika mänskliga egenskaper. Olika föremål anknyter till de olika gudarna. Det finns också små offerskålar. Vi lade en peng i en offerskål och bad till våra egna gudar. Jag tror att det väckte många idéer hos mina båda barnbarn. Vi pratade om det här efteråt. På något sätt kunde de relatera till sina egna upplevelser när de var i Jonsereds kyrka och lyssnade på prästens avslutande ord osv. De kunde se att det finns många gemensamma drag i de olika religionerna i världen. Jag tror att idén med det nya världskulturmuseet måste handla om att vi alla är av samma blod. Vi är världsmedborgare med samma mänskliga problem - kärlek, död etc. - som vi grubblar över. Folk har vandrat kors och tvärs i världen. Våra myter och religioner bygger i grunden på samma mänskliga erfarenheter. Jag tror att det är väldigt få som riktigt har förstått att i botten av alla världsreligioner - kristendomen, islam, hinduismen osv. - finns ungefär samma mänskliga myter. Det är i själva verket mycket små skillnader mellan de grundläggande tankarna. Detta skulle jag vilja att det nya världskulturmuseet kunde belysa i ett historiskt långt perspektiv. Jag hoppas självklart att vi skall få rum också för en liten svensk avdelning, där man visar att den svenska kulturen faktiskt också har byggts upp av många vandrande folk, exempelvis tyskar, kineser, judar, italienare, assyrier och bosnier. Till er göteborgare - få är i och för sig närvarande just nu - vill jag säga att jag räknar med att bl.a. Kia Andreasson, Lennart Fridén och Erling Bager, som varit ganska tysta i den här debatten, engagerar sig i det positiva här. Larsson osv. - vill jag säga följande: Sluta älta vad Marita Ulvskog sade! Hon är väl ingen gud. Det är klart att hon säger en och annan sak som inte är så klok. Men varför hålla på och älta det? Vad är det för intressant med det? Låt oss nu tillsammans bygga det nya! Till Elisa Abascal Reyes har jag en liten fråga: Jag har med stort intresse läst det yttrande från Folkens Museum som Elisa Abascal Reyes varit med om att utforma och som gäller Kulturutredningens betänkande. Där föreslår ni ett nationellt ansvarsmuseeum för Etnografen i Göteborg och Folkens museum i Stockholm. Elisa Abascal Reyes säger att det inte spelar henne någon roll var de olika museerna ligger. Men varför skulle vi inte kunna ha det nationella ansvaret i Göteborg? Vad är det som gör att Elisa Abascal Reyes nödvändigt vill ha detta nationella ansvar i Stockholm? I går besökte jag Medelhavsmuseet här i Stockholm. Jag besökte Bagdad Café där, ett väldigt fint ställe. Jag såg att det låg framme ett exemplar av Kattresan på arabiska. Det var också en ahaupplevelse. Jag har en stark känsla av att vi göteborgare har oerhört mycket att lära av de fantastiska museer som finns i Stockholm.

Till sist yrkar jag bifall till hemställan i utskottets betänkande. Jag hoppas att vi nu skall kunna diskutera det nya som skall växa fram och att vi kan sluta älta det gamla.

Fru talman! Inledningen av Johan Lönnroths anförande gjorde mig mycket glad. Han uttryckte där en del tankegångar om kulturen som tidigare inte har kommit fram men som även jag något försökte åskådliggöra när jag uttalade mig positivt om idén om ett världskulturmuseum. Men sedan urartade anförandet från världsmedborgaren och internationalisten Johan Lönnroth till en lokalpatriotisk pannkaka. Det är väldigt synd. Jag vill, för den händelse att Johan Lönnroth inte har noterat det, påpeka att jag sitter på Sörmlandsbänken. Jag har inget intresse av att företräda Stockholm, och jag tänker över huvud taget inte ge mig in i detta resonemang. Det som är intressant är hur budgetarna nu ser ut. Man har år efter år skurit ned budgetarna. De skärs ned för nästa år, och man kommer antagligen att skära ned dem mer, eftersom det inte kommer att finnas pengar till de här ändamålen. Vi menar att det borde ha gjorts en förutsättningslös utredning innan man genomför beslutet. Det är vidare så, Johan Lönnroth, att varken jag, mitt parti eller någon företrädare för Folkets museum har uttryckt sig negativt till att Etnografiska museet i Göteborg skall få pengar och statlig hjälp eller till att det skall bli ett ansvarsmuseum. Vi kan också tänka oss att det får huvudmannaskapet, men detta bör utredas i en demokratisk process. Där bör de som är kunniga och insatta i sammanhanget beredas möjlighet att yttra sig. Vi vill alltså inte neka Etnografiska museet i Göteborg, som är ett väldigt bra museum, stöd. Vi vet precis hur svårt man där har det. Vi har bara befarat, inte förväntat oss, att detta museum skulle läggas ned. Nu är det inte Johan Lönnroth som skriver det förslag som läggs fram nästa år, utan det gör chefen för Kulturdepartementet Marita Ulvskog. Det är då kanske inte så konstigt om vi hänvisar till de kulturpolitiska uttalanden som hon har gjort och som har varit allt annat än betryggande. Jag lovar att inte ytterligare älta vad Marita Ulvskog har sagt, om Johan Lönnroth å sin sida tar till sig att inte ytterligare älta ett lokalpatriotiskt perspektiv. Jag tycker att vi har sett nog av det i den här kammaren.